Herr talman! Fru Söder flyr till några standardformuleringar. Jag diskuterar realiteterna, vad konsekvenserna blir av den — jag upprepar det — egentligen otroliga aktion som ni har satt i gång. Nu håller ni på och retirerar. Det finns en lösning på allt detta, fru Söder, och den har jag rekommenderat i dag: se till att sparpropositionen i de här delarna mycket snabbt dras tillbaka! Då blir era bekymmer på en gång annorlunda. Jag försäkrar, fru Söder, att om den borgerliga majoriteten i Sveriges riksdag med en rösts övervikt om någon tid antar detta förslag, då har ni satt i gång en allvarlig strid om en av de största trygghetsreformer som vi genomfört i vårt land, nämligen ATP. Jag kan försäkra, fru Söder, att Sveriges löntagare följer detta, och deras dom över det ni nu håller på med kommer att bli mycket hård.
Herr talman! Jag tror att domen över regeringen skulle bli mycket hårdare om vi inte vidtog åtgärder för att stärka landets ekonomi och göra det möjligt för oss att också i framtiden stå för ett socialt trygghetssystem. Det är detta som det i hög grad är fråga om. Jag tycker också att det är påfallande att Sven Aspling ena stunden talar om att vi är på väg att rasera ATP-systemet och i andra ögonblicket säger att det inte blir några effekter av den här förändringen. Jag tycker att det är rätt anmärkningsvärt ologiskt. Om det är fråga om svaga argument, så får väl slutledningen ge sig själv.
Herr talman! Det blir intressantare och intressantare när jag lyssnar till fru Söder. Ni ger nu nya löften för att försöka ställa till rätta vad ni håller på att förorsaka när det gäller vissa grupper, bl.a. pensionärer med bara folkpension och pensionstillskott samt de stora grupperna handikappade. Spareffekterna, fru Söder, blir då vad jag kan förstå mycket begränsade. Kvar blir spareffekten på ATP. Mot denna bakgrund har jag, herr talman, pekat på detta som är väsentligt, att här håller ni på att koncentrera er aktion mot ATP. Vad som nu håller på att hända skall observeras, för skall ni infria de löften ni nu utfärdar lär det inte bli så mycket pengar över på hela denna aktion.
Herr talman! Jag vill till sist säga att det är inte några sent tillkomna löften som här avgivits. Jag vill understryka att redan i sparpropositionen skrev vi att vi kommer att fortsätta med ytterligare pensionstillskott, när den här femårsperioden är över. Det står också uttryckligen i sparpropositionen att vi skall ägna de svagaste grupperna i samhället speciell uppmärksamhet, och det är precis vad som sker i dag.
Herr talman! Vi skulle kunna fortsätta debatten. Statsministern säger i den s.k. sparpropositionen att de svaga skall skyddas, och de handikappade skall inte alls drabbas. Detta höll naturligtvis inte. Detta upptäckte man mycket snart — och då retirerar man. Jag rekommenderar fru Söder att ta del av riksdagens snabbprotokoll för torsdagen den 27 november. Där avger budgetministern en deklaration att man särskilt skall observera ”handikappersättning, vårdbidrag, barnpension, barntillägg och bidragsförskott” mot bakgrund av de försämringar som de ifrågavarande grupperna nu kommer att uppleva. Det är ganska fantastiskt, för det här kommer ju att kosta pengar. Jag har pekat på att av de 500 miljoner netto som ni säger att ni skall spara är det 200 miljoner netto som ni sparar på ATP. Då är det 300 miljoner kvar, och jag har ställt upprepade frågor vad det kommer att kosta i fortsättningen, om ni skall leva upp till era löften — eller om ni avser att även svika dem.

Herr talman! Karin Ahrland har till mig ställt följande frågor. 1. Fungerar skattekontrollen tillfredsställande när det gäller de traktamenten som betalas ut av organisationer och företag? 2. Anser statsrådet att reglerna om beskattning och kontroll av traktamenten behöver ses över? Jag är medveten om att reglerna för beskattning av traktamenten i åtskilliga avseenden kan vara svåra att hantera. i praktiken för både arbetsgivare, anställda och berörda skattemyndigheter. En stor del av svårigheterna på detta område utgörs av kontrollproblem. Sedan några år tillbaka arbetar också en särskild kommitté B 1978:02, traktamentsbeskattningssakkunniga, med hithörande frågor. I direktiven för utredningsarbetet betonades inte minst kontrollaspekterna. Ett betänkande väntas från kommittén under år 1981.

Herr talman! Jag tackar budgetministern för svaret. Jag noterar att vi är ense om att det finns kontrollproblem i fråga om traktamenten, och det är bra att det pågår en översyn av skattereglerna. Orsaken till att jag har ställt den här frågan nu är naturligtvis att det flera gånger under det senaste året kommit fram uppgifter om oegentligheter i fråga om traktamenten som har betalats ut från olika organisationer. Funktionärer har fått dubbla traktamenten, det har betalats traktamenten utan att någon gjort någon resa alls och det har betalats traktamenten för resor under kortare tid än fyra timmar. Uppgifterna har kommit fram i pressen, men de har inte dementerats av dem som berörs. Det verkar inte som om det i allmänhet är fråga om något medvetet skattefiffel från de skattskyldigas sida. De har deklarerat enligt sina kontrolluppgifter och kanske trott att de följt lagstiftningen. För varje enskild skattebetalare är det också fråga om små belopp — i allmänhet, undantagen är väl bekanta i landet — men för staten blir många små belopp tillsammans stora belopp. Landet har som bekant inte råd att gå miste om skatteintäkter som kan och skall tas in enligt rådande lagstiftning. Det kallas från arbetsgivarsidan för olycksfall i arbetet. Jag undrar om de organisationerna skulle vara lika förlåtande om det förekom så många riktiga olycksfall ute på arbetsplatserna. Det hoppas och tror jag att det inte skulle vara. Det som är tråkigt i en sådan här historia är att man ibland får en känsla av att arbetsgivare — oavsett vilka det är — och anställda har något slags gemensamt intresse av att via traktamentsersättningar göra förtjänster på båda sidor. Löntagarna får skattefria inkomster och undgår på det sättet de för alla orimliga marginaleffekterna av extrainkomster. Arbetsgivarna å sin sida tjänar på det hela genom att de slipper betala sociala avgifter. Det drabbar i längden löntagarna, men det glömmer man för ögonblicket. Vi vet att skattefifflet i det här landet är skrämmande. Vi vet att en av orsakerna är de hårda marginaleffekterna vid extrainkomster. Det är bra att det finns en utredning som sysslar med översyn av traktamentsbeskattningen och att den även skall behandla kontrollfrågorna, men jag kan inte underlåta att säga att så länge vi har våra nuvarande marginalskatter måste det vara lockande för alla att försöka få så höga skattefria traktamenten som möjligt. Det är både skattesystemet och kontrollen som behöver ses över. Herr talman! Det handlar om att arbetsgivarna är trötta på att lämna uppgifter. Därför måste dessa vara förenklade, men kontrollen måste pågå. Får jag ställa en följdfråga: Anser statsrådet att det är rimligt att stora arbetsgivare med många anställda själva skall korrigera uppgifterna, utan kontroll från skattemyndigheterna, samtidigt som många småföretagare ibland nästan förföljs för att deras bokföring inte är i perfekt ordning?
Herr talman! Det är riktigt som Karin Ahrland säger att vi måste göra allt för att få vårt skattesystem att fungera på ett bättre sätt. Det gäller både förändringen i själva skattesystemet och kontrollen av att det nuvarande systemet fungerar på det sätt vi avser, nämligen så att de skatteintäkter som enligt lagstiftningen är avsedda för stat, landsting och kommun också kommer dessa till del. Vi har samma uppfattning på den punkten. Jag har naturligtvis också den uppfattningen att det finns åtskilligt att göra i skattesystemet för att förbättra det. Jag tycker även att marginalskatterna härvidlag är ett allvarligt problem, och vi försöker angripa det på olika sätt. Den fråga Karin Ahrland ställde kan jag besvara med att säga att det är för mig närmast en självklarhet att alla arbetsgivare skall behandlas på samma sätt — det må vara organisationer eller företag, stora eller små. Samma regler skall gälla.
Herr talman! Det är bra att det är en självklarhet för budgetministern att alla skall behandlas lika. Det gäller för mig också. Jag önskar bara att det vore en självklarhet för samtliga skattemyndigheter i landet.
Herr talman! Jag är övertygad om att skattemyndigheterna också gör den bedömningen. Har det i något avseende gjorts något felsteg på den punkten är det att beklaga. Men jag är övertygad om att skattemyndigheterna centralt driver denna politik. Det skulle förvåna mig mycket om det vore på något annat sätt.
Herr talman! Svante Lundkvist har frågat mig vilka åtgärder jag kommer att vidta för att försäkra mig om att Överums bruks sysselsättningsgaranti i vad avser Hälleforsnäsverken kommer att gälla även efter bildandet av den nya juridiska enheten. Riksdagen beslöt år 1978 att bevilja Facit AB ett avskrivningslån på 70 milj.kr. i samband med Överums bruks övertagande av AB Järnförädlings tidigare verksamhet i Hälleforsnäs . Regeringen har därefter i regleringsbrev till kammarkollegiet meddelat närmare föreskrifter för detta lån, i överensstämmelse med den överenskommelse som träffats med ledningen för Electroluxkoncernen i maj månad 1978. Villkoren för lånet har redovisats i nämnda proposition. Villkoren innebär bl.a. att lånet avskrivs med en femtedel vid slutet av vart och ett av åren 1978-1982. Beslut om dessa avskrivningar fattas årligen av regeringen, efter prövning om bl.a. villkoret om sysselsättning i Hälleforsnäs uppfyllts. Som underlag för regeringens beslut om avskrivning av lånet ingår bl.a. yttrande från de fackliga organisationerna angående sysselsättningsutvecklingen. Enligt vad jag erfarit överväger Electroluxkoncernen att överföra Hälleforsnäsverken till ett nybildat bolag. Medgivande av regeringen erfordras för att det nya bolaget skall komma i åtnjutande av det nämnda lånet. Någon framställning härom har ännu inte inlämnats till regeringen. Om en sådan framställning görs, torde en given utgångspunkt för regeringens ställningstagande vara att det nybildade bolaget skall åläggas samma förpliktelser i vad gäller bl.a. sysselsättningen i Hälleforsnäs som Facit AB nu har.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret. Även med hänsyn tagen till det lilla ordet ”torde” i svarets sista mening om vad som kommer att hända, därest en framställning görs, betraktar jag detta som ett klart besked från regeringens sida, att man kommer att se till att den nybildade juridiska enheten, om den benyttjar sig av de möjligheter som staten ställt till förfogande, också fullföljer sina förpliktelser. En fråga som då kanske tarvar ytterligare ett svar från industriministern är denna: Om en sådan här framställning inte görs, vad händer då? Jag utgår ifrån att industriministern och jag är överens om att avsikten med statens insats inte var att man endast kortsiktigt under ett par år skulle klara de problem som vi oroas av för Hälleforsnäs vidkommande, utan att man skulle försöka få en långsiktig lösning till stånd. Vi skulle annars riskera att på nytt hamna i samma utomordentligt besvärliga situation. Jag vill därför fråga industriministern: Om en sådan här framställning icke görs, avser industriministern i så fall att bevaka att industriutvecklingen i Hälleforsnäs inte återigen som förra gången då vi diskuterade de här frågorna blir ett svårt hot mot sysselsättningen. Jag utgår naturligtvis ifrån att det gäller ett företag som känner stort ansvar och för sitt vidkommande är berett att fullfölja den här uppläggningen i Hälleforsnäs, även om staten icke skulle vara involverad i sammanhanget. Det finns emellertid inte några garantier för detta. Kan vi räkna med att industriministern kommer att övervaka vad som händer, med tanke på att de arbetstillfällen som det gäller är helt avgörande för samhällets möjligheter att bestå?

Herr talman! Får jag först till Svante Lundkvist säga att jag mycket uppskattar den kompletterande fråga som han nu ställde. Jag ser nämligen i den frågan också ett vitsord från Svante Lundkvist, att den på sin tid från socialdemokraternas sida ganska omdiskuterade uppgörelsen beträffande sysselsättningen i Hälleforsnäs nu har accepterats och vunnit respekt också hos oppositionen. Det tycker jag är välgörande, och det vittnar väl om att även Svante Lundkvist bedömer det här arrangemanget som något positivt som väsentligt bidragit till att rädda sysselsättningen i Hälleforsnäs. Låt mig sedan som svar på den kompletterande frågan säga att jag utgår ifrån att lånet är ett tillräckligt korrektiv och alltså gör det möjligt för regeringen att övervaka att åtagandena enligt avtalet verkligen infrias. I likhet med Svante Lundkvist hyser jag inga tvivel om att Electroluxkoncernen tänker efterleva den uppgörelse som träffats. I detta svar ligger att jag betraktar frågeställningen, vad som skulle ske om en framställning om att få flytta över lånet till den nya juridiska personen inte skulle komma, som hypotetisk. Men det är fullständigt klart att jag inte tänker nonchalera sysselsättningsutvecklingen i Hälleforsnäs — det är naturligtvis mycket angeläget för regeringen att bevaka den även i en sådan situation.
Herr talman! Det är riktigt att vi värdesätter att vi genom den uppgörelse som träffades kunde klara sysselsättningen i Hälleforsnäs. Det är naturligtvis också riktigt att industriministern har ett korrektiv till sitt förfogande, en möjlighet att se till att man infriar sina utfästelser, om företaget gör en framställning. Men det är om någon sådan framställning inte görs som jag menar att industriministern måste känna ett särskilt ansvar att ta reda på vad det beror på. Planerar man en annan utveckling än den som var förutsättningen för överenskommelsen? Finns det något skäl, exempelvis på sysselsättningssidan, att inte göra framställningen? Avser man att göra någon annan disposition? Skulle situationen vara den, finns det anledning för industriministern inte bara att ”inte nonchalera” sysselsättningssituationen i Hälleforsnäs, som industriministern uttryckte sig, utan att träda i funktion för att göra klart för företaget att avsikten var att försöka åstadkomma ett mera långsiktigt arrangemang. Industriministern har då alltså anledning att ta sitt ansvar för att det här samhället inte på nytt, så snart inpå det som senast hänt, får uppleva en ny svår situation. Jag hoppas att industriministern vill ge oss klart besked om att han är beredd att göra det.
Herr talman! Jag vill ännu en gång tacka Svante Lundkvist för att han så här i efterhand — det kan ju vara av värde för historien, om inte annat — vitsordat att uppgörelsen innebar en positiv och konstruktiv insats för att klara sysselsättningen. Jag vill återgälda den vänligheten med att säga att jag självfallet är beredd att inskrida om, mot förmodan, Electroluxkoncernen inte skulle vilja uppfylla de avtalsenliga förpliktelserna.
Herr talman! Jag är ledsen, men jag måste få ett klarläggande. Det är inte bara fråga om Electroluxkoncernens avtalsenliga förpliktelser. De avtalsenliga förpliktelserna är knutna till att Electrolux gör en ny framställning om att få lyfta pengarna. Men om man inte gör den framställningen, träder då industriministern i sin funktion som industriminister in för att genom en aktiv industripolitik bevaka att det här samhället icke på nytt drabbas av samma situation som tidigare? Jag talar nu icke om de avtalsenliga förpliktelserna, utan om vad industriministern bör göra, därest Electroluxkoncernen skulle vilja lösa sig ur det här avtalet. På den punkten skulle jag önska ett besked av industriministern.
Herr talman! Jag vill lugna Svante Lundkvist med att säga att detta är en hypotetisk fråga. Låt oss ta upp den här diskussionen först om det skulle inträffa att Electrolux inte klarar sina mellanhavanden med samhället. Först då vet vi ju hur situationen ser ut vid ett sådant eventuellt tillfälle.
Herr talman! Jag vill sluta med att erinra industriministern om att även om vi nu säger att det var bra att vi kom till en lösning förra gången, så tog det tid, och människorna i Hälleforsnäs fick uppleva en svår period av stor oro. Därför menar jag att det är angeläget att inte vänta så att man på nytt riskerar att hamna i en lång tids ovisshet. Det gäller som vanligt att vara med redan från början för att vara förberedd på vad som kan hända och vidta de mått och steg som är nödvändiga för att man icke skall hamna i samma svåra belägenhet.

Herr talman! Olle Svensson har med anledning av den aviserade neddragningen av sysselsättningen med ca 500 personer vid Nyby Uddeholm AB:s anläggningar i Torshälla frågat mig, vilka åtgärder regeringen ämnar vidta med anledning av den uppkomna prekära sysselsättningssituationen i Eskilstunaregionen, och vilken ståndpunkt statens representant i styrelsen för Nyby Uddeholm intagit till den föreslagna strukturrationaliseringen.

Magnus Persson har mot bakgrund av Nyby Uddeholms aviserade neddragning av sysselsättningen i Blombacka med ca 60 personer frågat mig, vilka konkreta åtgärder jag avser att vidta för att trygga sysselsättningen i Blombacka. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Ledningen för Uddeholmskoncernen har nyligen för mig redovisat innebörden av det beslut styrelsen för Nyby Uddeholm har fattat den 18 november 1980. Vad först gäller frågan om vilken roll statens representant i styrelsen för bolaget har spelat vill jag erinra om att det förhållandet att regeringen anvisat en person att inväljas i styrelsen som ledamot inte innebär att staten kan ge denna person några bindande direktiv. En av staten nominerad styrelseledamot har sålunda i princip samma ställning, uppgifter och ansvar som övriga styrelseledamöter. Häri ligger bl.a. att han har att på eget ansvar och efter bästa förmåga främja företagets fortbestånd och utveckling. I det aktuella fallet har enligt vad jag har erfarit ingen avvikande mening anmälts från den statliga styrelseledamotens sida till styrelsens beslut om att inleda MBL-förhandlingar om neddragning av sysselsättningen. Vad gäller frågan om eventuella statliga insatser för att klara sysselsättningen och — kan jag tillägga — utveckla näringslivet på berörda orter är det nu, med hänsyn till bl.a. att MBL-förhandlingar förestår, för tidigt att ta ställning. Jag kommer dock att följa ärendet noga. Rent principiellt gäller att denna typ av fråga måste lösas inom ramen för de av riksdagen anvisade medlen för arbetsmarknadsoch regionalpolitiken. Jag vill i detta sammanhang erinra om min avsikt att föreslå regeringen att den inom kort redovisar sin syn på stålindustripolitiken i en proposition till riksdagen.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på mina frågor, även om det var ganska intetsägande när det gäller redovisningen av regeringens syn på sysselsättningspolitiska och industripolitiska insatser. Låt mig börja med att återge några alarmerande fakta i fråga om sysselsättningsläget i dag och befolkningsutvecklingen under 1970-talet i den kommun, Eskilstuna, som just har fått besked om en neddragning av antalet anställda med ca 500 personer vid Nyby Uddeholm AB:s fabrik i Torshälla. Därmed vill jag visa att behovet av insatser har skapats av en lång händelseutveckling och inte bara av den sista länken i en kedja av nedslående besked. Därför tycker jag också att vi i dag kan diskutera behovet av insatser. Eskilstunas befolkning har under den period det här gäller minskat med 3 642 personer, medan praktiskt taget alla andra primärorter står på plus. Det kan tilläggas att under den senaste femårsperioden har de varuproducerande näringarna i Eskilstuna mist 3 000 arbetstillfällen, vilket är långt mer än vad alla uppställda prognoser visar. Det är alltså mot den bakgrunden som jag vill upprepa min fråga till statsrådet såsom ansvarig för regionalpolitiken: Vilka insatser kan väntas från statsrådets departement för att motverka denna utveckling, som har pågått mycket länge? Många mindre nedläggningar och en personavgång, utspridd hos flera företag, ger en smygande negativ effekt och ökar arbetsmarknadsproblemen utan att den samlade effekten synes bli tillräckligt observerad utanför orten, exempelvis i kanslihuset i Gamla stan. Jag tycker att svaret visar detta. Min andra fråga är industripolitisk. Det finns ju nu en statlig representant i Uddeholms styrelse. Jag vet att han inte kan få bindande direktiv, men det är ju möjligt — och t.o.m. lämpligt — för honom att söka kontakt med industriministern. Under senare år har regeringen tillfört Nyby Uddeholm, och före fusionen Gränges Nyby — betydande resurser för utveckling av tillverkning av rostfritt stål. Den kritik jag vill rikta mot industriministern — och den vidhåller jag även efter att ha lyssnat till svaret — är att han inte bevakar att det genom stödpengarna kommit ut något konstruktivt i form av investeringar — undantaget är stränggjutningsanläggningen i Degerfors — till förmån för ökad konkurrenskraft för den bransch vi nu talar om. Osäkerheten om företagets framtid är lika stor i dag som före statens ekonomiska insatser, vilka uppgått till mellan 700 och 750 milj.kr. direkt till Uddeholm. Då räknar jag inte med 135 milj.kr. som har tillförts Gränges Nyby. Vad vi under senare år upplevt som upprört de anställda är att passiviteten hos regeringen då det gällt att verka för samordning inom en ägarsplittrad bransch motsvaras av brist på initiativ hos de olika ägargrupperna. Därför skulle jag vilja hoppas på större statliga insatser.

Herr talman! Jag tackar för svaret på min fråga. Denna fråga är en i en lång rad av liknande frågor som vi riksdagsledamöter ofta nödgas ställa till industriministern — i takt med den pågående och ökande avindustrialiseringen i vårt land. Självfallet tycker och tror både vi ledamöter och människor i allmänhet att det ansvariga statsrådet skall ha insyn i vad som kontinuerligt sker inom bolag som Nyby Uddeholm. Därför ställer vi sådana här frågor. Men det går fort med industrinedläggningarna, herr talman, och det verkar som om industriministern skulle ha blivit fartblind och accepterar att bolagsledningarna trampar gasen i botten undan för undan för att åstadkomma så snabba avvecklingar som möjligt. De nu aviserade planerna på inskränkningar med ca 1 100 arbetstillfällen, varav 450 skulle bort i Storfors, är ju inget mindre än en katastrof för dem som drabbas och för berörda kommuner. Jag vill något belysa läget i den lilla kommunen Storfors, som har 5 400 invånare. Det företag det här gäller är den största industrin och är nästan hundraprocentig sysselsättningsgivare inom industriområdet. Kommunen har genom ett fint kommunalt arbete lyckats skapa en liten befolkningstillväxt under de senaste åren. Men beskedet från Nyby Uddeholm är både ett dråpslag mot kommunens framtid och ett uttryck för otacksamhet från samhällets sida. Man har i Storfors trott att de bedömningar när det gäller den framtida marknaden som Nyby Uddeholm gjorde — och som även har delats av regeringen — skulle vara mera långsiktiga än vad de har visat sig vara. Man har också trott att regeringen har haft insyn i bolagets verksamhet och att samhället inte skulle behöva överrumplas av nedläggningsbesked. Industriministerns svar är litet underligt. Dels vill han skjuta ifrån sig ansvaret på den statlige styrelserepresentanten, dels vill han inte medge att denne skall ha något ansvar. Då frågar man sig: Vem har ansvaret i detta sammanhang? Det är klart att det i första hand är industriministern och regeringen som har ansvaret. När vi har ställt frågor om sysselsättningen i främst sydöstra Värmland har industriministern tidigare många gånger sagt att han med hjälp av regeringsåtgärder skall se till att det blir en industriell utveckling. Industriministern hänvisar i svaret till MBL-förhandlingarna, och jag skall återkomma till dem senare.

Herr talman! Jag tackar industriministern för svaret på min fråga. Den fråga som jag har ställt gäller framför allt Blombacka bruk som är beläget i norra delen av Karlstads kommun. Först vill jag instämma i de tankegångar som mina båda företrädare har gjort sig till tolk för. Man kan fråga sig varför resonemangen om Blombacka bruk, eller Nyby Uddeholm, har varit så kortsiktiga. Jag vill nämna några datum. På ett divisionsmöte den 21 maj 1979 förklarade Uddeholmsledningen att man hade långtgående investeringsplaner. Man var överens om tidsramar och allt sådant. Den 8 september 1980 återstod egentligen bara vissa kompletteringar. Dagen D, den 18 november, hade man helt kovänt och sade att nu fanns det inget val, Blombacka bruk skulle läggas ned. Detta drabbar, som här har framhållits, både Storfors och andra enheter inom koncernen. Jag har full förståelse för de anställdas reaktion på den kortsiktighet och ryckighet som visas. Samhället har här satsat 800-900 milj.kr., och de anställda frågar sig om samhället har haft tillräcklig insyn i verksamheten. På vilket sätt har pengarna redovisats? De menar att samhällets insyn har varit för dålig. Facit visar att vi bör ha en ökad samhällsinsyn i företagen, när samhället går in med så betydande belopp. Så till svaret som industriministern har givit. Man kan naturligtvis fråga sig om direktiven är bindande eller ej. Men finns det inga kontakter mellan regeringen och styrelseledamoten? Regeringen måste väl ändå ha en vilja att på ett eller annat sätt få fram sina intentioner till den av staten nominerade styrelseledamoten. Jag tycker, herr talman, att industriministerns svar på denna punkt är ytterst svävande, och jag skulle vilja ha en kompletterande upplysning: Anser industriministern att nuvarande regler för samhällsinsyn bör skärpas och att man bör få bättre kontakter mellan samhälle, regering och företag?

Herr talman! Får jag först till frågeställarna säga att problemet hade varit mycket enklare, om vi hade haft en annan marknadssituation. Det avgörande för den situation som svensk stålindustri i dag har hamnat i är att marknaden snabbt — jag skulle vilja säga exempellöst snabbt — har försämrats. Och företagens dispositioner har inte hängt med i denna snabba utveckling. Jag vill gärna påpeka både för Olle Svensson och för Sune Johansson att det har investerats ganska avsevärda summor i företaget just för att nå en bättre konkurrenskraft. Det har också gjorts betydande ansträngningar för att åstadkomma en rationalisering och en produktuppdelning. I den specialstålspolitik som vi utformade 1977 finns väsentliga moment för att samordna och stärka branschen och de företag som är verksamma i denna. Och jag vill påstå att Nyby Uddeholm har följt dessa intentioner. Under alla förhållanden har företaget i betydande omfattning utnyttjat de möjligheter som samhället har erbjudit. Diskussionen om hur man från samhällets sida skall kontrollera företagen är i detta sammanhang av sekundär betydelse. Det primära är ju att marknaden har försämrats, att de allmänna förutsättningarna för företagen snabbt har förändrats. Det är den reella orsaken till företagets aktuella situation.

Herr talman! Jag medger gärna att marknadssituationen har förändrats. Men jag vill understryka att industriministern inte lyssnade på olika fackliga organisationer när dessa på ett tidigt stadium begärde regeringsinsatser för att möta denna nya marknadssituation. Redan Metallkongressen 1977 begärde sådana insatser. Och från 1979 finns ett dylikt uttalande som förutom av Metall även stöddes av Industritjänstemannaförbundet och Arbetsledareförbundet. Jag harlitet svårt att förstå den passiva hållning som regeringen intar då det gäller att verka för en samordning inom en ägarsplittrad bransch. Denna hållning leder ju också till brist på initiativ till samverkan hos ledningarna för de berörda företagen. Jag upplever det så, att konkurrerande ägargrupper har nöjt sig med att bevaka varandra och slå vakt om sina kapitaltillgångar. Av detta lurpassande, med det egna företagsintresset som ledstjärna, har det inte kommit ut någonting positivt för det svenska rostfria stålet och denna industris förmåga att hävda sig hemma och utomlands. För uteblivna konstruktiva grepp över företagsgränser är och förblir Nils Åslings ansvar stort. Och jag vill nu fråga: Kan man i framtiden vänta mer aktiva insatser från regeringens sida? I dessa dagar, efter alla stolta deklarationer om statens ansvar på företagsområdet, kan väl inte Nils Åsling agera som en kluven Manchesterliberal.
Herr talman! Industriministern anför att problemen beror på en försämrad marknadssituation. Det känner vi till, men frågan är: Vilka åtgärder vidtas när marknaden försämras? Ger man upp hoppet fullständigt, eller ser man från regeringens sida till att de företag, som staten i detta avseende så kraftfullt har stöttat ekonomiskt, lägger på några kol extra? Som vi ser det är det inte i första hand ägarintressena som man skall slå vakt om, utan det är jobben och sysselsättningen på resp. orter. Men tyvärr har industriministern och jag i det här fallet, som vid många tidigare tillfällen, olikartade uppfattningar. Han menar, nu som tidigare, att man från regeringens sida inte i någon större utsträckning kan blanda sig i saken. Det är litet underligt, och det har vi påtalat många gånger. Det finns ingen långivare i detta samhälle som ställer pengar till förfogande och låter låntagarna använda medlen i så lösliga former som regeringen alltid gör. Man borde på ett helt annat sätt vara med och kontrollera och inte bara lita på att bolagets bedömningar är riktiga. I går höll länsstyrelsen i Värmland ett krismöte angående situationen på arbetsmarknadeni de östra delarna av länet. Det var en enig länsstyrelse som ställde sig bakom en rad förslag till regeringen, vilka industriministern om några dagar får kännedom om. Jag vill redan nu meddela industriministern att — och det är ett av dessa krav — en enig länsstyrelse anser att regeringen måste pröva uppslag till fortsättning av tillverkningen av rostfria rör i Storfors, innan Nyby Uddeholm tillåts lägga ner verksamheten. Detta har skrivits under även av de borgerliga ledamöterna. Vad är då industriministern beredd att göra i dag i det avseendet för att uppfylla de krav som hans egna partivänner i Värmland har varit med om och ställt sig bakom? Skall de gå hem lika tomhänta på svar från industriministern som vi socialdemokrater alltid får göra?
Herr talman! Industriministern säger att investeringsviljan finns. Jag vill då säga att det i så fall är med undantag av Blombacka bruk, för där har man inte investerat någonting. Man hade planer på det, men planerna blev aldrig förverkligade. Och ser vi till den tidigare ägarform som rådde har man under 20 år strängt taget inte investerat någonting. Man har ”sugit ut det gottaste” som finns i företaget, men man har inte tänkt på morgondagen. Sedan, herr talman, säger industriministern att övriga åtgärder som skall vidtas blir arbetsmarknadspolitiska. Låt mig då säga att vi i Värmlands län har en situation som innebär att vi inte tål att drabbas mer — oavsett om vi tittar på östra eller västra Värmland eller Karlstadsregionen. Det är en situation som innebär att både statsmakterna och företaget — inte minst Nyby Uddeholm — i kontakt med regeringen måste tvingas inse sitt sociala ansvar. Det uttalandet står inte bara Metall, SALF och SIF för, utan det har gjorts uttalanden på olika håll. Och även den lokala centerorganisationen intill Blombacka bruk menar att det här måste vara något som industriministern skall ta hänsyn till i diskussionerna med företaget, där man tvingas inse vilken situation man har försatt sig i. Blombacka bruk har varit en gammal guldkalv, har man sagt inom Uddeholm. Låt Blombacka blomma — nu börjar blomman sloka och vissna. Man kräver nu att regeringen måste gå in här. Jag upprepar att kontakterna med den statliga representanten i bolagsstyrelsen måste ske på ett mera jordnära sätt och att regeringen måste ta initiativ.
Herr talman! Får jag först säga att den här debatten egentligen inte är meningsfull förrän vi klarar ut om vi har möjligheter att radikalt påverka marknadssituationen. Vi talar nu om en del av svenskt näringsliv, som i mycket stor omfattning är beroende av den internationella marknadens utveckling. Herrar frågeställare för debatten på låtsas, eftersom de inte är beredda att gå in i en reell diskussion om hur man klarar anpassningen till den internationella marknaden. Det är det som har gjort att regeringen genomfört betydande insatser inom detta område under senare år, genom specialstålspolitiken och genom den strukturdelegation som upprättats. Det är det som har möjliggjort att konstellationen Nyby Uddeholm har bildats, att Uddeholm och Sandvik har gått in i ett gemensamt bandbolag, att det har blivit samverkansformer mellan Fagersta och Sandvik, att Avesta har fått sin stränggjutning etc.
Herr talman! Jag vill gärna säga något om Nyby Uddeholm. Där har man haft en väl utbyggd företagsdemokrati, och de anställda har fått en mycket godinsyn i arbetet. De kände länge en optimism, och de hade en framtidstro. Till att börja med krossades drömmen om att få nya jobb. Sedan krossades drömmen om att få behålla de jobb man hade. Nu tror man inte på att man får trygghet ens efter den omstrukturering som det har talats om. Det beror på att regeringen låtit företagen arbeta för mycket på fri hand. Låt mig därför få ge Nils Åsling ett råd: Sätt inte in nya pengar i Uddeholm igen utan att kräva en strukturrationalisering som man kan tro på och som verkligen kan skapa framtidstro inom branschen. Det kräver marknadsläget. Det krävs insatser från statens sida, inte bara undanflykter.
Herr talman! Industriministern talar om marknaden. Det är då fråga om två saker: tillverkningsmarknaden och försäljningsmarknaden. Vi har från socialdemokratiskt håll alltsedan problemen inom stålindustrin dök upp kommit med förslag om hur man skulle kunna klara av dessa marknadsproblem. Vi har pekat på behovet av samordningar inom specialstålsindustrin och redovisat förslag i anslutning till det, och vi var i princip inte emot den samordning som skedde inom Nyby och Uddeholm, men vi ville att samhället skulle ha en bättre kontroll över den. Vad sedan gäller avsättningsmarknaden har vi gång på gång fört fram förslag om hur de svenska stålföretagen skulle bete sig ute på världsmarknaden för att få ett mera samordnat agerande. Vi är alltså överens om detta, men industriministern har aldrig velat lyssna på oss när vi framfört våra förslag. När de här problemen nu uppstår får industriministern finna sig i att vi anser oss ha rätt att kritisera honom för att han inte klarar av industripolitiken då det gäller stålindustrin. Det är detta det är fråga om, och allmänheten har anledning att räkna med ett större ansvar från industriministerns sida — det är den rena och skära sanningen. Sedan tycker jag det är tråkigt att industriministern inte kan lämna några besked om vad han har tänkt göra med anledning av framställningen från Värmlands län.
Herr talman! I Blombacka bruk har en halvering av arbetsstyrkan skett under åren 1973-1980, samtidigt som 4 milj.kr. har investerats under en tid av 20 år. Det är sådana relationer man har att arbeta med inom näringslivet i dag. Då måste man förstå att de anställda tycker att de har tagit sitt ansvar. De har tagit sitt ansvar på så sätt att de har varit med om att genomföra rationaliseringar och de har varit med om att skapa nya innovationer etc., men de har inte fått någon motprestation från företaget. Till sist vill jag säga, herr talman, att om nu samhället skall gå in med mera medel, så måste man också kräva en motprestation i form av ökad insyn i företaget och i företagsledningens arbete, så att de anställda kan tro på företaget och så att man får dem som bor och verkar kring de här bruken att tro på att det är fråga om reella pengar som kan skapa jobb. Det är detta det är fråga om.
Herr talman! Herrar frågeställare fortsätter sin låtsaslek. Men ge mig ett klart besked! Vilka åtgärder förordar ni för att man skall kunna väsentligt förstärka den svenska stålindustrins marknadssituation? Sune Johansson talar här om samordning och om nya grepp, och Olle Svensson talar om att man skall lyssna på fackets råd. Ja, det är gott och väl. Men tror ni att det radikalt förbättrar den krissituation som världens stålindustri befinner sig i? Vi måste väl ändå någorlunda relatera den här debatten till verkliga förhållanden, annars släpper den ju all kontakt med verkligheten. Regeringen har mycket omsorgsfullt sett till att de insatser som gjorts inom stålindustrin har följts upp. Jag tänker bl.a. på strukturdelegationen, som har att fortlöpande granska företagens utveckling, och när det gäller Uddeholmslånet på Sveriges investeringsbank som har ett ansvar att fortlöpande bevaka att lånevillkoren uppfylls. Över huvud taget har staten skaffat sig de instrument som erfordras för att se om de angivna intentionerna fullföljs. Men när marknaden går ner katastrofalt, vad gör man då? Vill ni vara vänliga att svara på det, mina herrar?
Herr talman! Jag erinrar om den kritik som har riktats mot regeringens passivitet när det gäller att verka för en samordning inom specialstålsindustrin. Det är sant att marknaden är hårt pressad i dag, men det är svenska industriföretag som ute i världen konkurrerar med varandra på grund av den uteblivna samordningen. Vi har en stor import. Mycket kunde ha ändrats, om man hade följt råden från fackets sida om en mer planmässig utveckling. Det föreligger krav på ett delstatligt strukturbolag, som på ett helt annat sätt skulle ha kunnat främja en planmässig utveckling. Det är här som vår kritik sätts in. Regeringen har inte ställt de villkor som man borde ha ställt, innan man gick in med flera hundra miljoner kronor i den här branschen. Det är alltså denna försummelse som vi kritiserar, och den får självfallet värre verkningar i dagens marknadssituation än tidigare.
Herr talman! Industriministern frågar vilka åtgärder socialdemokraterna föreslår. Men vi har ju så många gånger i motioner redovisat dessa för industriministern, så det är inte lämpligt med en upprepning med hänsyn till den knappa tid som står till förfogande. Industriministern kan gå tillbaka till riksdagsprotokollen från tidigare debatter. Jag instämmer i Olle Svenssons uttalande men vill också framhålla att vi inte bör diskutera vad som har varit. Debatten bör föras med utgångspunkt i nuläget. Nu står ni alltså där med ett företag i kris. Sysselsättningen kan inte klaras. Då är det inte vi, med de obetydliga informationer som vi har fått av industriministern i det korta svaret, som skall kunna redovisa hur problemen bör lösas. Det är industriministerns uppgift att göra detta på basis av de informationer som han har fått av bolaget och av den statliga styrelserepresentanten. Vi har för vår del lagt fram ett grundläggande förslag när det gäller de här orterna. Det förslaget går ut på att man inte får börja skrota ned förrän regeringen och bolaget har gjort försök att rädda sysselsättningen på de här orterna och i de här företagen.
Herr talman! I svaret aviserade industriministern en proposition beträffande stålindustripolitiken. Låt mig helt kort säga att vi i motion till riksdagen kommer att redovisa vårt ställningstagande till denna proposition. I motionen kommer vi att redovisa hur vi ser på den framtida stålindustripolitiken. Herr talman! Vad som i dag är aktuellt är ju varslen vid de här bruksorterna. Det gäller Nyby Uddeholm, Blombacka, Storfors och andra. Det är ju människorna där som frågar: Vilka konkreta åtgärder avser industriministern och regeringen att vidta med anledning av utfärdade varsel? Och det är ju dessa frågor som vi här har försökt debattera. Låt mig än en gång säga att jag tycker att en ledamot som sitter i en bolagsstyrelse rätteligen borde få något direktiv av den sittande regeringen. När det gäller den saken fick vi inget svar.
Herr talman! Beträffande den sista frågan som togs upp, dvs. statliga styrelserepresentanters funktion, har jag i mitt svar angett den principiella grund som måste gälla för statliga styrelserepresentanter, om en styrelse över huvud taget skall kunna fungera. Olle Svensson, jag hör nu att receptet är det gamla kravet: samordning, översiktliga planeringar och allt vad det nu är. Sune Johansson ville försiktigtvis inte upprepa det. Jag känner igen det här från många debatter här i kammaren. Resonemanget är lika substanslöst och har lika litet anknytning till verkligheten som tidigare. Verkligheten är nämligen den marknad som de svenska produkterna möter, en marknad som nu snabbt går ner både när det gäller volym och priser. Det är ju det som är problemet. Här efterlyser jag en reell diskussion. Vad vill ni göra i detta sammanhang? Om svenska företag konkurrerar på främmande marknader är det ju inte säkert att volymen minskar, om den konkurrensen upphör. Sedan har det faktiskt under de senaste åren gjorts betydande strukturinsatser, som också har inneburit en förstärkning när det gäller marknadsinsatserna internationellt för svenska specialstålsföretag. Sedan säger Sune Johansson att han vill veta vad vi skall göra i Nyby Uddeholm. Jag har redan i mitt svar anfört att vi inte i dag kan ange någon bestämd inriktning på åtgärderna, eftersom vi först vill veta hur MBL förhandlingarna utfaller och studera situationen ur olika synpunkter. Vi vill ha kontakter med företag och fack innan vi över huvud taget kan bedöma hur situationen skall hanteras.
Herr talman! Jag tycker att industriministern med förlov sagt är en aning ologisk här. Han låtsas som om det bara är marknadssituationen som skulle vara avgörande. Men när han väl har sagt detta hävdar han att det vidtagits en rad åtgärder för att åstadkomma samverkan när det gäller att möta denna för svensk stålindustri hårdare marknadssituation. Där har vi kärnan. Det borde ha gjorts betydligt mer, och regeringen borde inte så passivt ha överlåtit åt konkurrerande ägargrupper att vidta åtgärder. Inom branschen finns nämligen en starkt motiverad uppfattning hos de anställda att det har förekommit passivitet även från branschens egen sida. Jag vet också att det har förekommit förhandlingar med statens medverkan, som inte har gett något resultat. Det är alltså på den punkten som vi kräver förbättrade insatser, och jag har svårt att inse att en sådan samordning skulle vara likgiltig i denna svårare marknadssituation. Vi har aldrig förnekat att marknadssituationen i dag är besvärlig.
Herr talman! När det går så att industriministern och regeringen — med den typ av stålpolitik man bedriver — hela tiden kör av vägen och rakt ut i terrängen, kunde man någon gång ha lyssnat på oss socialdemokrater när vi har fört fram våra förslag om samordning, kontroll och export och allt det som Olle Svensson här har tagit upp. Men det har man aldrig velat göra. Och det tråkiga är att ni inte vill erkänna det här misstaget. Vi bryr oss inte om att misstagen har blivit begångna — vi vill ha förändringar till stånd fr.o.m. nu, som kan rädda jobben på de utsatta orterna. När det sedan gäller de kommande MBL-förhandlingarna, måste industriministern också begripa att de fackliga organisationerna inte har mycket att hämta i de förhandlingarna — med tanke på den passivitet och brist på strävan att bevara sysselsättningen som industriministern visar. Motparten, i detta fall bolagsintressena, har ju regeringen i ryggen. Om regeringen inte är beredd att ingripa kan det ju därför anses att loppet kan vara kört. Och jag tycker att industriministern skulle försöka se allvaret i det — för om det är så, då har han inte tagit sitt ansvar som industriminister här i landet.
Herr talman! I sitt senaste anförande hänvisar industriministern till pågående MBL-förhandlingar. Jag tror inte att man bara kan sitta med armarna i kors och avvakta MBL-förhandlingar, utan jämsides måste kontakter tas från regeringens sida, så att de anställda känner att något är på Och det vi får höra då vi möter de anställda ute på bruken är frågor av detta slag: Vilka motprestationer har samhället fått och vilken insyn har samhället haft? Man kan naturligtvis säga: Glöm den snö som föll i fjol. Men det som skett visar väl ändå att om samhället går in med så betydande kapital som det här är fråga om, då kan inte samhället nöja sig med den relativt ringa insyn som man här har haft. I efterhand säger man nu, att styrelseledamoten i fråga har att handla enligt samma bestämmelser som övriga ledamöter i företagets styrelse. Jag tror att det är den sortens resonemang vi får försöka att gå ifrån. Vi måste ha en bättre kontakt mellan regeringen och den som sitter i en bolagsstyrelse — oavsett vilken regering det är i det här landet.
Herr talman! Får jag till sist säga till Olle Svensson, som säger att det borde ha gjorts mer, borde ha satsats mer, att vi — i enlighet med det specialstålsprogram som vi har — har satsat en miljard plus lokaliseringsstöd. Vi har fått en betydande effekt av detta i branschen. Men socialdemokratin skulle säkert vilja satsa mer när man ställs inför den konkreta frågan, även om man i den allmänna debatten kritiserar regeringen för att den satsar för mycket på industrin. Det är ju den nya socialdemokratiska debattmoralen som vi möter gång efter annan när vi diskuterar industripolitiken. Den talar för sig själv enligt min uppfattning. Sune Johansson kom här in på åtgärder som socialdemokratin gärna skulle se realiseras i detta sammanhang. Han nämnde betecknande nog kontroll av importen. Det är väl ganska betecknande för hur yvig denna debatt har blivit från socialdemokratisk sida, där man också utan att tänka på de internationella och handelspolitiska konsekvenserna tar fram sådana argument. Hur skulle det se ut om vi inför en internationell publik i denna stålkris började diskutera sådana åtgärder för att klara vår svenska stålindustri?
Herr talman! Nils Åsling skall inte lära mig debattmoral. Han påstod nyligen att jag sagt: Satsa mer. Men vad sade jag? Jo, följande: Jag ville ge statsrådet det rådet att inte bevilja nya pengar till Uddeholm utan att ställa villkor om att de skall användas konstruktivt för utveckling av företaget. Ställ krav på Uddeholm att ta ett bättre ansvar för utvecklingen av den rostfria ståldelen än vad företaget hittills har gjort; att ta ansvar för sysselsättning och framtidsinvesteringar, innan de får några mer pengar! Det är dålig debattmoral att påstå att jag har sagt någonting som jag aldrig yttrat. Slutligen, det sägs i svaret att man inte kan ge bindande direktiv till en statlig styrelserepresentant. Men jag ber Nils Åsling bekräfta att han därmed inte menar att han inte kan hålla samråd med denne styrelserepresentant och på så sätt påverka utvecklingen. Det ter sig för mig naturligt. KU, i varje fall dess socialdemokratiska ledamöter, anmärkte i sitt senaste granskningsbetänkande på att staten genom industridepartementet inte tillräckligt följde upp den statliga företagspolitiken. Det är en allvarlig anmärkning mot industriministern att så inte sker.
Herr talman! Det allvarliga med denna debatt, framför allt med industriministerns debatteknik, är att han vill försöka göra oss frågeställare till åtlöje genom att påstå att vi skulle bedriva en debatt som är ett slags låtsaslek. Vad det är fråga om är ett stort antal arbetstillfällen, 1100 i det här företaget. Det är inte någon barnlek som vi sysslar med i det avseendet. Men är det så att industriministern betraktar interpellationer av den typ det gäller på det sättet, förstår jag att han inte heller ser på stålpolitiken med större allvar. När jag för fram frågan om begränsning av importen, så är det sådant som även andra länder kan tänkas göra, nämligen vidta åtgärder för att stoppa inflödet av utländska produkter för att försöka skydda sig själva. Men det har inte gått i Sverige, inte under den tid vi haft borgerliga regeringar. Tvärtom har man levat som en prostituerad, och det vet alla hur det går för sådana om de får hålla på tillräckligt länge. Det är, herr talman, på väg att gå likadant för vårt land.
Herr talman! Det sista industriministern nämnde, att det här var någon form av låtsaslek eller låtsasdebatt från vår sida, vill jag på det bestämdaste protestera mot. Det är fråga om realiteter de frågeställningar vi möter ute på bruksorter. Jag rekommenderar industriministern att göra ett studiebesök på Blombacka bruk, möta människorna, möta opinionen. Det är ingen låtsasdebatt eller låtsaslek vi möter där, utan det är en konkret debatt med krav på åtgärder, och de åtgärderna vill vi skall vidtas från regeringens sida samtidigt som MBL-förhandlingar pågår med de anställda vid berörda företag och arbetsplatser.

Herr talman! Nils-Olof Grönhagen har frågat mig om jag har någon information att ge om hur rekonstruktionen av Lunde Varv och Verkstads AB:s ekonomi har skett och om varvet — det enda norr om Stockholm — har några möjligheter till statliga beställningar. Diskussioner har sedan en tid förts mellan företrädare för Lunde Varv och industridepartementet rörande bolagets finansiella situation och förutsättningarna för bolaget att på kort och lång sikt nå fram till en lönsam verksamhet. Ett rekonstruktionsförslag lades fram under november månad. Förslaget förutsatte insatser från både ägarna och staten. Syftet har varit att ge varvet möjlighet att fullfölja det tidigare inledda arbetet med att omstrukturera verksamheten mot produkter med bättre lönsamhetsförutsättningar än de en konventionell varvsrörelse i dag ger. Förslaget, som antagits av Lunde Varvs styrelse den 27 november 1980, innefattar beställningar från statens sida av ytterligare ett par fartyg. Härigenom kompletteras bolagets beläggning på ett sådant sätt att fullt kapacitetsutnyttjande nås under nästa år. Som villkor för beställningarna har förutsatts att ägarna tar över lån på drygt 6 milj.kr. och tillskjuter medel för den löpande driften.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för det här svaret. Det materiella innehållet är helt i enlighet med det svar som jag hade kunnat förvänta mig när jag ställde frågan. Men jag är besviken och kritisk ändå. Det gäller det sätt på vilket ärendet har handlagts av statsrådet. Den 5 juni i år behandlade riksdagen ärendet här i kammaren. I näringsutskottets betänkande 1979/80:69 står på s. 25: ”Enligt utskottets mening är det nödvändigt att staten medverkar vid en sanering av företagets finanser. Härvid bör även frågan om en renovering av dockportarna behandlas. Det är emellertid viktigt att insatser från samhällets sida kombineras med åtaganden från företagets ägare. Utskottet föreslår ett riksdagsuttalande av denna innebörd.” Detta blev också riksdagens beslut. Jag skulle emellertid vilja kritisera statsrådet. Var det nödvändigt att förhala ärendets handläggning i departementet så länge att styrelsen för Lunde Varv tvingades att kalla till extra bolagsstämma för att ta ställning till konkursansökan? Kvällen före bolagsstämman — det var efter det att jag hade ställt den här frågan till statsrådet — fattade statsrådet det avgörande beslutet när det gällde saneringen av företagets finanser. Jag tycker — men jag ber om ursäkt, om jag på något sätt sårar statsrådet — att det här är ett ganska cyniskt sätt att ge sitt beslut till känna och att behandla de anställda. Uppenbart är att de har blivit oroade över att deras egen framtid skulle bli vansklig när företaget tvingades att flagga med en konkurs, trots att riksdagen hade fattat beslut om att staten skulle medverka i saneringen. Jag har intrycket att handläggningen i det avseendet har gått i slow motion. Jag tror inte att detta har berott på departementets handläggare, utan jag tror att det har berott på statsrådets egen benägenhet att förhala ärendet. Nåväl, nu är det som riksdagen beslutade effektuerat, och jag vill än en gång säga att jag är glad och tacksam över att den här rekonstruktionen av företagets ekonomi har kommit till stånd. Men jag vill även ta upp den andra delen i vad kammaren sade vid samma tillfälle, nämligen att beslutet också skulle innehålla frågan om renovering av dockportarna. När avser statsrådet att förverkliga beslutet i det avseendet?
Herr talman! Jag är minst sagt förvånad över de kommentarer som Nils-Olof Grönhagen gör här. Jag förutsatte faktiskt att Nils-Olof Grönhagen såsom verksam i orten var bättre informerad. Från industridepartementets sida — och i det avseendet tror jag inte att man bör göra någon åtskillnad mellan handläggare och departementsledning; i varje fall inte om man vill vara rättvis — har vi faktiskt drivit på det här ärendet. Problemet har varit att få ägarna att ta sitt ansvar och att med ägarna få en uppgörelse som skulle hålla. Vi har varit tvungna att vidta, som jag skulle vilja påstå, extraordinära insatser från statens sida för att över huvud taget rädda varvets fortsatta existens. Så pass välinformerad trodde jag verkligen Nils-Olof Grönhagen var att han visste vad som låg bakom detta i och för sig rätt formella svar. Våra ansträngningar har först och främst fått inriktas på att rädda varvets fortsatta existens. Eventuellt fortsatta investeringar får vi ta ställning till i ett senare sammanhang.
Herr talman! Den 20 november ställde jag den här frågan till statsrådet, och den 27 november hade man kallat till bolagsstämma. Om jag är riktigt underrättad har styrelsen fått ett besked från departementet att ärendet blev klart timmarna innan styrelsen och bolagsstämman skulle sammanträda. Jag tror för min del inte att ärendet hade kunnat lösas så snabbt i slutändan om man inte på departementet hade varit orolig för att ett politiskt initiativ måhända kunde tas här i riksdagen. Jag vill därmed inte påstå att min fråga påtagligt har påverkat snabbheten. i beslutet. Men vi låter det grälet vara förbi, herr statsråd. Jag är som sagt nöjd med att man fått en positiv lösning. Min andra fråga i mitt tidigare anförande gällde dockportarna.

Herr talman! Behovet av en ny lagstiftning om handelsbolag och enkla bolag har under senare tid blivit allt tydligare. Lagutskottets behandling av propositionen 1979/80:143 har också tilldragit sig ett stort intresse under det halvår som har gått sedan propositionen lades på riksdagens bord. Utskottet har vid s.k. hearings inhämtat synpunkter på förslaget från företrädare för Sveriges industriförbund och Svenska byggnadsentreprenörsföreningen. Vi har också fått motta skrivelser från dessa organisationer samt från Svenska bankföreningen, Svenska försäkringsbolagens riksförbund och Sveriges redareförening. Allt detta finns redovisat i det utskottsbetänkande som nu är föremål för riksdagens behandling. Det var redan 1974 som en utredning tillsattes med uppdrag att söka få till stånd en modernisering av den gamla, för att inte säga mycket gamla, lagen om handelsbolag och enkla bolag. Utredningen, som antog namnet 1974 års bolagskommitté, har lagt fram tre olika betänkanden. Regeringens proposition bygger i allt väsentligt på två av dessa utredningsbetänkanden, nämligen betänkandet om nya bolagsregler och betänkandet om koncernbegreppet. Som utskottet framhåller är det betydelsefullt att ett förslag om ny lagstiftning för handelsbolag och enkla bolag nu har lagts fram av regeringen. Det är ju som bekant så, att alla aktiebolag som har ett aktiekapital som understiger 50000 kr. måste före utgången av år 1981 antingen höja aktiekapitalet till 50 000 kr. eller omvandla bolaget till ett handelsbolag, om delägarna över huvud taget vill fortsätta sin verksamhet. Därför är det angeläget att man i god tid får veta vad den nya lagstiftningen om handelsbolag innehåller. Riksdagens beslut får därför tillmätas stor betydelse även ur den här synpunkten. Jämsides med detta förslag till ny lag om handelsbolag och enkla bolag föreligger också förslag till en ny lag om årsredovisning för vissa företag, och den lagen tar huvudsakligen sikte på nödvändigheten av att företag med minst tio anställda upprättar offentlig årsredovisning och därtill anlitar särskilt utsedd revisor. Propositionen upptar också förslag till vissa ändringar i aktiebolagslagen. De här förslagen bygger på några promemorior från brottsförebyggande rådet, och de gäller revisors verksamhet och frågan om ett förstärkt skydd för det bundna aktiekapitalet. Vidare öppnas möjligheter för börsnoterade företag att göra nyemission trots att aktiekursen ligger under aktiernas nominella värde. Slutligen föreslås i propositionen också vissa regler om bättre insyn för aktieägarna i de mindre bolagen beträffande dessa bolags verksamhet. Det här är alltså ett mycket angeläget lagstiftningsärende. Jag är glad över att det inom utskottet råder full enighet om de allra flesta av förslagen, och det vitsordas också i utskottets skrivning. Det föreligger dock 13 reservationer, och de kommer att bli föremål för behandling i den fortsatta debatten. Jag skall således inte i det här anförandet beröra dem. Jag nöjer mig bara med att på det här sättet få lämna en kort redovisning för det föreliggande förslaget och understryka värdet av att vi nu fått de här förslagen till ny lag om handelsbolag och enkla bolag samt om årsredovisning i vissa företag. Låt mig, herr talman, något beröra en fråga som varit föremål för särskild behandling inom utskottet. Det gäller det s.k. konsortiebegreppet, som utskottet ägnat en särskild analys för att om möjligt undvika att någon oklarhet om konsortiernas ställning i den nya lagstiftningen uppstår. Sådana här konsortier finns inom olika verksamheter men är uppenbarligen mest frekventa inom byggnadsverksamheten och inom industrin. I sin analys av konsortiebegreppet har utskottet ansett det angeläget understryka att de mångskiftande verksamhetsformer som regleras genom konsortieavtal är av stor betydelse för det svenska näringslivet. Och skulle alla dessa konsortier tvingas övergå till att bli handelsbolag finns det risk för att betydande olägenheter uppstår i verksamheten. Detta gäller inte minst när svenska företag är involverade i verksamhet utomlands. Utskottet har därför sökt finna en lösning på detta problem, och utskottet har också föreslagit en mindre ändring i 1§ i förslaget till ny lag om handelsbolag och enkla bolag. Det innebär att det klart kommer att framgå av 18 att ett handelsbolag föreligger om två eller flera har avtalat att gemensamt utöva näringsverksamhet i bolag. I anslutning till denna lagändring har utskottet markerat att de konsortier som f. n. finns inom t.ex. byggnadsbranschen och inom industrin i sin nuvarande utformning är att betrakta som enkla bolag också i fortsättningen. Den ganska långa tid som gått sedan propositionen lades fram och som utskottet har ansett nödvändig för behandlingen av propositionen har också gjort det motiverat för utskottet att föreslå den ändringen att tidpunkten för lagens ikraftträdande flyttas fram till den 1 juli 1981. Lagutskottet menar, i likhet med vad utskottet alltid brukar framhålla, att det är angeläget att det finns rimlig tid mellan riksdagens beslut och en lags ikraftträdande, och därför föreslår utskottet alltså att lagen skall träda i kraft först den 1 juli 1981. Herr talman! Jag har med detta bara i korta drag velat redovisa vad utskottet har anfört i det här ärendet, och jag ber att få yrka bifall till lagutskottets hemställan i betänkandet 1980/81:4.

Herr talman! Möjligheterna att utveckla svenskt näringsliv för att därigenom öka produktionskapaciteten, uppnå en större konkurrenskraft på exportmarknaderna och öka antalet arbetstillfällen är en av våra mest angelägna frågor just nu. Det är då av utomordentligt stort värde att kunna konstatera att vi i Sverige har ett flertal olika företagsformer att välja på när det gäller att bestämma den administrativa formen för ett företag. Både vid utvidgning av ett företag och vid nyetablering föreligger goda förutsättningar att finna den rätta och mest lämpliga företagsformen, där man kan välja mellan aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, enkelt bolag och enskild firma. Därtill bör också nämnas stiftelser och ekonomiska föreningar. Utvecklingen under senare år visar också att våra nuvarande regler inte lägger några betydande hinder i vägen för nyetableringar.

Kraven på en översyn av aktiebolagslagen är framförda utifrån företagsdemokratiska synpunkter. Framför allt när det gäller större företag är aktiebolagsformen överlägsen många andra företagsformer. Det är ur flera synpunkter mycket positivt att riksdagen nu får ta ställning till ett förslag om ny lagstiftning för handelsbolag. Den nuvarande lagen är mycket gammal och behöver verkligen moderniseras för att komma i takt med tiden. Ett avsnitt som jag särskilt vill framhålla betydelsen av är bestämmelserna om årsredovisning, revision och koncernredovisning. De fyller ett mycket angeläget behov. Vidare får ägarna till aktiebolag, vars aktiekapital fortfarande är mindre än 50 000 kr., nu kännedom om den nya lagens innehåll inför de beslut dessa ägare måste komma fram till under 1981: antingen att höja aktiekapitalet till 50 000 kr. eller att välja annan företagsform, om de vill fortsätta verksamheten. Lagens övriga nyheter kan i korthet sammanfattas i följande punkter: 3. Stiftelser och ideella föreningar får inte längre vara komplementärer i ett kommanditbolag, dvs. svara fullt ut för bolagets förpliktelser. 4. Förslag till lag om årsredovisning m.m. i vissa företag. Detta gäller huvudsakligen handelsbolag och enskilda näringsidkare. Vid utskottets omfattande beredning av detta ärende är det särskilt avgränsningen mellan handelsbolag och enkelt bolag som tilldragit sig stor uppmärksamhet. Det gäller främst de konsortier som inom industrin och inom byggverksamheten bildas för särskilda objekt. Skall dessa konsortier i lagstiftningen hänföras till handelsbolag eller till enkla bolag? Jag vill för min del framhålla betydelsen av att utskottet här har kommit fram till en enig uppfattning och föreslår en mindre men betydelsefull ändring i propositionens lagtext samt sådana motivuttalanden att dessa konsortier även i fortsättningen är enkla bolag. Sammanfattningsvis kan man säga att genom utskottets förslag har svenskt näringsliv en oförminskad konkurrenskraft när det, inte minst på utlandsmarknaden, gäller att konkurrera om stora beställningar. Herr talman! Jag övergår nu till att kommentera de reservationer i vilka bl.a. de företagsdemokratiska aspekterna behandlas. I ett lagförslag som behandlar de olika företagsformerna är det helt naturligt att frågor som rör de anställdas inflytande, beslutsprocessens utformning, styrelserepresentation för de anställda m.m. kommer i centrum för intresset. Dessa frågor har också haft en stark dominans i det politiska arbetet under 1970-talet, särskilt före regeringsskiftet 1976. Under detta decennium har så stora och betydelsefulla lagar som trygghetslagarna, medbestämmandelagen, förtroendemannalagen och arbetsmiljölagen tillkommit. Dessutom har vi lagstiftningen om rätt för de anställda att utse styrelserepresentanter i aktiebolag och ekonomiska föreningar samt motsvarande regler för banker och försäkringsbolag. Denna arbetsrättsliga lagstiftning är självfallet mycket nära förbunden med annan lagstiftning som gäller de olika företagsformerna. Kraven från svensk fackföreningsrörelse på de anställdas rätt till medbestämmande, inflytande, styrelserepresentation osv. är naturligtvis inte något självändamål. Kraven har sin grund i den fasta övertygelsen att de anställda genom sin erfarenhet och sin yrkesskicklighet kan tillföra företaget sådana kunskaper som är ytterst värdefulla och av mycket stor betydelse för företagets utveckling. I debatten om företagsdemokratins former och innehåll har också denna syn vunnit allt större gensvar.

När man så läser bolagskommitténs betänkande, finner man också att utredningen för sin del föreslår att styrelse skall utses i större handelsbolag, vidare att de anställda borde få utse representanter till styrelsen. En underlåtenhet härvidlag, säger kommittén, vore att diskriminera de handelsbolagsanställda från företagsdemokratiska synpunkter. En minoritet i utredningen ansåg att det inte borde införas några lagbestämmelser om styrelse i handelsbolag. När därefter propositionen kommer på riksdagens bord, så finns det inget förslag alls om styrelse i handelsbolag och följaktligen inte heller något om de anställdas rätt till representation i styrelsen. Det är förståeligt att besvikelsen i vida kretsar nu är mycket stor över att regeringen i anslutning till denna proposition inte haft tillräckligt med krafter eller vilja för att nu finna en acceptabel lösning på dessa frågor. Departementschefen skjuter frågorna på framtiden utan att ange någon tidsplan, varför det är mera konkret och riktigt att säga att frågorna skjuts på en obestämd framtid. Så lösligt kan vi från vår sida inte handlägga dessa frågor. Med hänvisning till propositionens svagheter i dessa avsnitt har det för oss socialdemokrater varit nödvändigt att lägga fram en omfattande motion, vars förslag fullföljs i reservationer, enär inte heller utskottets majoritet har visat något påtagligt intresse för att finna konstruktiva lösningar. I de här avsnitten samt även i de avsnitt som rör redovisning m.m. kan jag inte vara positiv i min bedömning av propositionen. Sammanfattningen är enkel: Propositionen innehåller väldigt många ord, men få konkreta förslag. Med hänvisning till den vikt vi anser att de företagsdemokratiska frågorna har är det angeläget att slå fast följande. 1. Vi anser att de anställdas möjligheter till insyn och inflytande i företagen inte skall vara beroende av företagsform. 2. Tlikhet med lagrådet anser vi att handelsbolaget både med avseende på borgenärsskyddet och i arbetsrättsligt hänseende är en mindre lämplig form för företagsamhet i större skala. Samma nackdelar som är förenade med handelsbolagsformen gäller i allt väsentligt även i fråga om näringsverksamhet i större omfattning som drivs av enskild näringsidkare. Handelsbolagsformen är däremot lämplig och ändamålsenlig för småföretag. Följaktligen bör handelsbolag och enskild näringsidkare enligt vår mening inte tillåtas att driva näringsverksamhet med fler än 24 anställda. 3. I avvaktan på att ett sådant lagförslag läggs fram föreslår vi att i de handelsbolag där det redan i dag finns styrelse och direktion skall de anställda beredas representation i dessa organ. I övrigt hänvisar jag till reservationerna 1 och 2. I vår motion har vi också föreslagit att riksdagen hos regeringen skall begära en översyn av aktiebolagens organisation och arbetsformer i syfte att säkerställa ett vidgat inflytande för de anställda. Både i motionen och under utskottsbehandlingen har vi hänvisat till att utvecklingen på medbestämmanderättens område stannat av efter regeringsskiftet 1976 och att förhandlingarna på SAF:s område av den privata arbetsmarknaden inte resulterat i något medbestämmandeavtal. Såvitt vi kan bedöma kommer det att dröja innan ett sådant avtal kan bli verklighet. I en sådan situation är det inte särskilt mycket värde i att departementschefen hänvisar till dessa förhandlingar och själv avstår från initiativ. På nytt skjuts frågorna på en obestämd framtid. Regeringen vill tydligen inte själv ta något initiativ, trots att departementschefen i propositionen hänvisar till att en reformering av aktiebolagslagen som en följd av utvecklingen på medbestämmanderättens område är en fråga som framförts vid flera tillfällen under 1970-talet. Utskottets majoritet vill inte heller ta några initiativ i denna fråga, trots att utskottet även haft att behandla en motion från folkpartiet, i vilken man just kräver en översyn av aktiebolagslagen i syfte att stärka de anställdas inflytande. I våras var folkpartiets ledamöter i utskottet inte beredda att ta ställning till motionens förslag utan ville avvakta en del studiebesök som utskottet skulle göra. Det har därefter blivit känt för mig att motsvarande motion behandlades på folkpartiets landsmöte under sommaren och att landsmötet ställde sig bakom motionen. Rimligen borde det då ha funnits goda möjligheter att i utskottet få majoritet för ett krav på översyn av aktiebolagslagen i nämnda avseende. Men inte. Några veckor senare yrkade utskottets majoritet med folkpartiets ledamöter i spetsen avslag på sin egen motion. Det är inte underligt om folk i allmänhet tvivlar på politiken och politikerna när sådant händer. Det återstår att få höra hur motionären, Olle Wästberg i Stockholm, ser på behandlingen av sin motion. Inom den socialdemokratiska gruppen har vi inte kunnat finna några händelser som skulle motivera ett tillbakadragande av vårt motionsyrkande. I stället har motionens krav blivit alltmera aktuella. Översynen av lagen skall även omfatta en ändrad reglering av förhållandet mellan aktiebolagsrätten och medbestämmandelagen samt löntagarnas inflytande vid överlåtelse av större aktieposter i ett företag. Herr talman! Det är ytterligare två avsnitt som jag i korthet vill kommentera. I utskottets betänkande finns det en utförlig beskrivning av vad som gäller för 50/50-bolagen i den arbetsrättsliga lagstiftningen.

Det är en framgång att ett enigt utskott gör detta tillkännagivande. På denna punkt får jag endast uttrycka den förhoppningen att regeringens utredningsarbete inte skall ta alltför lång tid i anspråk. På en punkt i detta avsnitt har vi dock inte kunnat enas. Det gäller rätten för de anställda i 50/50-bolag att få representation i styrelsen. Den socialdemokratiska gruppen i utskottet anser att gällande rätt innebär att ett koncernförhållande föreligger mellan ett ägaraktiebolag och ett 50/50-bolag, när det gäller tillämpningen av styrelserepresentationslagen. Ytterst handlar frågan om att de anställda i 50/50-bolagen skall få möjlighet till inflytande på och information om vad som sker i de sammanhang där de avgörande besluten för dessa bolag fattas. Vi har reserverat oss till förmån för detta förslag, och någon annan uppfattning är för oss otänkbar. Riksdagen har vid flera tillfällen under de senaste åren diskuterat vilka åtgärder som kan vara lämpliga att vidta för att bekämpa den ekonomiska brottsligheten. Vi har lärt oss att metoderna i denna verksamhet blir alltmera raffinerade. En metod som emellanåt har praktiserats är att bolaget byter firma och företar ändringar i fråga om styrelsens säte, dvs. byter ort för styrelsen. En sådan manöver kan vidtas därför att bolaget försöker undgå skatter av olika slag. Upprepas sådana byten flera gånger finns det risk för att företaget glider ur skattemyndigheternas kontrollsystem. Det är därför glädjande att propositionen innehåller förslag som syftar till att stävja detta missbruk. Om det sker ett byte av bolagets firma och byte av den ort där styrelsen har sitt säte, så skall länsstyrelsen underrättas. Men från vår sida anser vi att åtgärden är otillräcklig. Vi vill gå ett steg längre. Vårt förslag är att styrelsen också måste ange skälen till att man byter firma och flyttar styrelsen till en annan ort samt att dessa uppgifter skall bestyrkas av bolagets revisor. Förslaget är naturligtvis grundat på vår uppfattning att statsmakterna skall vidta så effektiva åtgärder som över huvud taget är möjligt för att bekämpa den ekonomiska brottsligheten. Det är sorgligt att majoritetens intresse för dessa viktiga frågor inte är så stort att det räckt till för att biträda detta väl avvägda förslag. I stället har vi från s-gruppens sida tvingats att reservera oss. Herr talman! Jag yrkar bifall till samtliga de socialdemokratiska reservationerna.

Herr talman! Jag hade inte för avsikt att gå in i ett replikskifte nu med hänsyn till uppläggningen av talarordningen.

Inte heller när det gäller denna fråga kan emellertid tiden anses mogen för ett ställningstagande. Ännu är det sålunda omöjligt att överblicka vilken utveckling som tillkomsten av medbestämmandeavtal kan föra med sig.

Jag vill utöver detta säga att man har anledning att avvakta vilka förslag den nya arbetsrättskommittén kan komma att lägga fram beträffande medinflytandefrågorna över huvud taget. Att i det läget begära en ny utredning är alltså inte att främja arbetet. Det är snarare att gå emot en lugn och samlad bedömning av det när vi har ett tillräckligt material. Vi har diskuterat de här frågorna med regeringen, och vi har anledning räkna med att regeringen, när det visar sig behövligt, tar det initiativ som är nödvändigt. Detta är skillnaden. Jag tyckte det fanns anledning att poängtera det med hänsyn till Lennart Anderssons framställning i det här avsnittet.
Herr talman! Den motion från folkpartiet som jag här talat om har folkpartiet tidigare under 1970-talet väckt vid flera tillfällen. Nu förelåg det första reella tillfället att verkligen kunna göra någonting positivt åt denna motion. I det ögonblicket avstår folkpartiet från att göra någonting och skjuter det hela på framtiden. Vad vi från vår grupp vill kritisera i propositionen är att man hänvisar både denna fråga och en del andra frågor till fortsatt utredningsarbete. Det må i och för sig vara riktigt, men man anger inte i propositionen någon som helst tidsplan. Vi anser att propositionens formuleringar är väldigt vaga på dessa punkter. Det är därför som jag i dag ett par gånger har sagt att detta är frågor som skjuts på en obestämd framtid. När utskottet nu skiljs från dessa frågor, kan utskottet inte ha någon uppfattning om vid vilken tidpunkt dessa frågor kan komma upp till ny behandling. Det är det som vi känner oss missnöjda med. Propositionen borde ha varit mera konkret på dessa punkter. Bernt Ekinge säger i dag att utskottsmajoriteten haft samtal med regeringen. Det är bra, och jag hoppas att det inte skall dröja alltför länge innan dessa förslag på nytt kan presenteras för riksdagen, så att vi kan ta den ställning i dessa frågor som så många gånger under 1970-talet har efterlysts.
Herr talman! I den aktuella socialdemokratiska reservationen begärs ingenting annat än en översyn av aktiebolagslagen i syfte att stärka de anställdas inflytande. Den uppföljning av dessa frågor som det finns anledning att åstadkomma anser jag sker bäst om man noga och eftertänksamt följer det utredningsarbete som pågår. Ytterligare en översyn i detta läge anser vi från regeringspartiernas sida i utskottet inte för utvecklingen framåt. Det är snarare så att om man avvaktar det samlade utredningsresultat som förhoppningsvis kommer fram från de här utredningarna, så har man bättre möjligheter att bedöma behovet av en ny översyn. Det är i det sammanhanget som jag tror att det är viktigt att vi tar upp frågan. Det är mot den bakgrunden som vi sagt att vi förväntar oss att regeringen följer dessa frågor och när det finns anledning återkommer med förslag.
Herr talman! Jag bara konstaterar att Bernt Ekinge i hela sitt inlägg uppehåller sig vid det formella, dvs. om vi skall avvakta de utredningar som nu arbetar eller om utskottet borde ha gjort ytterligare ett uttalande för att påskynda utredningsarbetet. Men om själva viljeinriktningen i dessa frågor säger Bernt Ekinge inte ett ord. Då kan man fråga: Står Bernt Ekinge bakom den motion som folkpartiet har väckt eller tar Bernt Ekinge avstånd från innehållet i den motionen? Det finns anledning att ställa den frågan efter Bernt Ekinges senaste inlägg.

Herr talman! I ett klassamhälle som vårt stiftar den härskande klassen lagar som garanterar den fortsatt makt och inflytande över ekonomi och produktion. Genom dessa lagar legaliseras makten över det resultat som kommer ur de anställdas arbete. Den enskilda äganderätten och bestämmanderätten över företagen är fast förankrad i lagen. Man har makt över produktionen och över affärerna. Genom majoritet i parlamentet garanterar företrädarna för kapitalägarna också fortsatt makt över samma område. Proposition 143 och dagens betänkande från lagutskottet är bra exempel på detta. För att ge klassamhället Sverige ett litet smakligare yttre brukar regering och borgare ge sig ut och tala i det allmännas intresse. Vi sitter i samma båt — det är en av favoritklyschorna. Vi måste söka enas om en väg ut ur problemen — det är en annan modern argumentation. Hela tiden förtiger man vem som styr båten eller på vems villkor man skall enas. Av och till har det förts fram förslag som påståtts förstärka situationen för de anställda i förhållande till kapitalägarna. Men kapitalisterna har alltid kunnat behålla ledningen och makten — och så blir det i fortsättningen också, efter behandlingen av dessa frågor. Emellertid ser vi nu att man har nått den punkt där kapitalets företrädare på olika områden framträder allt fränare och alltmer öppet föraktfullt gentemot de anställda och gentemot allmänintressena. Proposition 143 är betecknande för denna nya fränhet från högerkrafterna. Regeringen gör sig här helt till tolk för kapitalets intressen. Trots att man säger att det är angeläget att reformera och förbättra den mycket gamla lagstiftning vi har, sätter man sig helt över de intressen som representeras av de anställda. Propositionen har utformats helt utan att man brytt sig om de anställdas synpunkter i fråga om styrelserepresentation och insyn. På ett mycket flagrant och upprörande sätt kör man över tunga remissinstanser som krävt ökat inflytande och ökad insyn för de anställda. På ett mycket lärorikt sätt har man lagt fram en proposition som skall garantera fortsatt makt och inflytande över produktionen och över affärerna utan besvärande insyn för de anställda och andra intressenter i samhället. Genom propositionen och lagutskottsbetänkandet står det klart för alla och envar vem som styr båten och på vems villkor som verksamheten drivs. Detta borde vara tillräckligt tydligt också för dem som för några år sedan trodde att MBL skulle bli den största reformen sedan den allmänna rösträtten genomfördes. Inför den fortsatta kampen mot fåtalsvälde och kapitalmakt får man ändå ägna utskottet en tacksam tanke, eftersom man inte försökt drapera maktförhållandena och oviljan till förändringar utan låtit dem stå fullt klara och tydliga. Jag skall inte gå in på alla delfrågor som behandlas. Men jag skall ändå kommentera något och visa hur öppet man kör över löntagarintressen och allmänintressen i sin strävan att förhindra varje utveckling som kan ge inflytande och insyn värdiga ett modernt samhälle, som kan ge de förändringar man säger är nödvändiga därför att lagstiftningen är gammal och omodern. Om styrelse och styrelserepresentation i handelsbolag säger LO, TCO och SACO i sina remissvar över bolagskommitténs betänkande att det är viktigt att skapa regler som ger anställda i handelsbolag samma möjligheter som andra till styrelserepresentation. Bolagskommitténs majoritet tyckte på sin tid detsamma. Något som helst förslag om styrelserepresentation framläggs däremot inte i propositionen. Och lagutskottet glider undan i sin skrivning. Om upprättande av årsredovisning, som ju har betydelse både ur inflytandesynpunkt och när det gäller kontrollen över den ekonomiska brottsligheten, säger både LO och Fabriks att det är helt naturligt att handelsbolag och näringsidkare upprättar årsredovisningar. LO menar att det inte finns någon som helst anledning till särbestämmelser gentemot aktiebolagslagen. Som det nu är skall man leverera årsredovisning om man har mer än tio anställda eller om tillgångarnas nettovärde överstiger 16 milj.kr. Hur mycket kan inte döljas under dessa gränser! Det finns ingen anledning till att de här gränserna skall gälla för undantag från årsredovisning. Fabriks talar i detta avsnitt av remissvaret om att både vetorätt och beslutanderätt för de anställda är bra medel för inflytande. Man påpekar att åtminstone alla anställda borde ha samma möjlighet till inflytande oavsett om arbetsgivaren är stor eller liten och oavsett vilken bolagsform som används. Detta kan vi instämma i. I propositionen finns inget förslag som tillgodoser dessa krav. Man kryper bakom ett påstående om att det inte finns revisorer så det räcker. Det är rätt fantastiskt. Vad gäller 50/50-bolagen och styrelserepresentationen i dessa tar man såvitt jag kan se — och såvitt jag förstår lagutskottets ordförande, som nyss talade — ett steg tillbaka. Man går alltså inte ens framåt, utan det är en försämring i förhållande till tidigare tolkningar av koncernbegreppet. Herr talman! Vi har funnit att vi måste yrka avslag på proposition 143 och begära ett nytt förslag, som på ett seriöst sätt behandlar de krav på insyn och inflytande för de anställda och det allmänna som man har rätt att ställa, om man menar allvar med att man vill modernisera lagstiftningen. Detta dokument över högerns klasskamp måste avvisas. Jag yrkar bifall till motion 2026.

Herr talman! ”Ett gediget arbete” — så skulle man kunna karakterisera det lagutskottsbetänkande som kammaren i dag skall ta ställning till och som skall utmynna i antagandet av en ny handelsbolagslag, en ny lag om årsredovisning och ett antal betydelsefulla förändringar i aktiebolagslagen. Lagutskottet, vars verksamhet helt är koncentrerad till de rena lagstiftningsfrågorna, har i detta ärende, jag vågar påstå sin vana troget, gjort en grundlig genomgång av de frågor som väckts i syfte att för kammaren kunna presentera ett genomarbetat lagstiftningsförslag, uppbyggt på ett teoretiskt korrekt sätt och väl fungerande i den praktiska tillämpningen. Denna noggrannhet har lett till en viss tidsutdräkt. Ikraftträdandet föreslås därför skjutet ett halvår framåt i tiden. En senarelagd ikraftträdandedag måste emellertid alltid vara att föredra framför ett hafsigt arbete som snart nog kräver ändringar och tillägg. Det kan finnas skäl att understryka denna synpunkt i en tid då tilltron till noggrannheten i det politiska arbetet inte ligger på en särskilt hög nivå och då respekten för politisk verksamhet till en del har urholkats. Det bör betonas att utskottet har varit enigt i denna sin strävan att göra ett, om jag får säga så, gott arbete. Kanske skulle landet må välav om riksdagen på alla områden något gjorde avkall på önskan att snabbt komma till beslut och mera satte kvaliteten på besluten, även i deras tekniska detaljer, i högsätet. Herr talman! Om utskottet har varit enigt när det har gällt själva handläggningen av detta ärende, är olikheterna så mycket större när det gäller de näringspolitiska principerna. På den borgerliga sidan är vi för fri företagsamhet. Som moderat tror jag på det öppna marknadsekonomiska systemet. Det finns anledning att säga ut det. Vi behöver fler företag. Vi behöver nya företag. Vi behöver företag, baserade på goda idéer och enskilda människors initiativkraft, som kan skapa utveckling och tillväxt för hela vårt folk. Vi måste följaktligen underlätta en sådan utveckling — inte försvåra den. Hur vi väljer att utforma de associationsrättsliga regelsystem vi i dag diskuterar är en direkt avspegling av vår syn på näringslivet. Socialdemokraterna är i grunden motståndare till en fri ekonomi. Inte bara kravet på löntagarfonder utan mera näraliggande krav på strukturfonder, överläggningar med näringslivet styrda och kontrollerade av samhället, upphandlingsoch utvecklingsprojekt styrda av staten och en lång rad andra statligt styrda åtgärder visar att det stora oppositionspartiet alldeles klart förordar en mer central planering av ekonomin. Det är mot denna bakgrund man skall se de 13 reservationer som socialdemokraterna i lagutskottet avgivit till detta betänkande. Så gott som samtliga dessa reservationer speglar tillen viss grad en misstro mot näringslivets egen förmåga, speglar en vilja till ökade regleringar av de enskilda företagen, speglar en önskan om ett ökat samhällsinflytande över företagen. Men innebär då inte det borgerliga majoritetsförslaget förändringar i gällande lagstiftning? Jo, visst gör det det. Men det är förändringar som syftar till att underlätta för näringslivet och att skapa klara regler i olika hänseenden. Två exempel på detta är att 50/50-bolagens ställning nu klargörs efter att under fem år ha varit oklar och att den från näringslivet sedan länge eftersträvade möjligheten till nyemission till underkurs nu öppnas. Dessa reformer har socialdemokraterna inte motsatt sig. Det skall i ärlighetens namn sägas. Men deras beredvillighet på dessa punkter uppvägs mer än väl av de många förslag till ny byråkratisk reglering som föreslås. Lennart Andersson sade i sitt anförande att propositionen innehöll många ord men få konkreta förslag. Får jag säga att det kanske inte behöver vara en dålig egenskap hos en proposition att avvisa dåliga förslag i stället för att ständigt föreslå nya förändringar på detta eller på andra områden. För min del betraktar jag detta som en styrka i den proposition som ligger till grund för utskottets betänkande. Vad är då s-politiken på detta område? Den är bl.a., som vi hörde av Lennart Anderssons anförande, att företag med fler än 24 anställda inte skall få drivas i former där näringsidkaren är personligen ansvarig. Att uppställa förbud mot handelsbolag och enskilda näringsidkare att driva en verksamhet med mer än 24 anställda är en starkt byråkratisk åtgärd som motverkar, inte främjar, ett expanderande näringsliv. Ståndpunkten är, vill jag gärna tillägga, dessutom ologisk med hänsyn till socialdemokraternas krav i andra sammanhang på ett ökat personligt ansvar för delägarna i all näringsverksamhet, alltså även i sådana företagsformer där de formellt inte är ansvariga för företagets skulder. Socialdemokratisk politik är också att även de minsta företagen skall bli skyldiga att avge årsredovisning enligt den nya lagen om årsredovisning, revision och koncernredovisning. Det är visserligen sant, som framhålls både i S-reservationen och i majoritetens yttrande, att skyldigheten att avge årsredovisning enligt de nya bestämmelserna inte är särdeles betungande. Men vi vet att just de mindre företagen är särskilt känsliga för nya byråkratiska regler. Det är hänsynen till dessa företag som gjort att den borgerliga majoriteten avböjt socialdemokratiska propåer om en utsträckt redovisningsplikt. S-politik är vidare att en genomgripande översyn av företagsrevisionen skall göras, bl.a. för att komma åt ekonomisk brottslighet. Övervägas skall då om inte revisorn i fortsättningen bör utses av ett från företaget fristående organ. Senare talare i debatten kommer att närmare kommentera dessa förslag om förändrade regler för revisioner. Låt mig bara säga att sådana krav på samhällskontrollanter knappast vittnar om någon stor tilltro till näringslivet eller till de enskilda företagens insatser. Socialdemokraterna kräver vidare att företag som flyttar eller byter firma inte bara skall meddela länsstyrelsen detta utan också ange skälen till bytet resp. flyttningen. Återigen ett förslag som syftar till att öka samhällskontrollen över de enskilda företagen! Lennart Andersson framhöll att det här förslaget från socialdemokraterna skulle vara ägnat att kraftfullt medverka till att den ekonomiska brottsligheten bekämpas. På vad sätt då? Samhället ges ju enligt det socialdemokratiska förslaget inga möjligheter att göra någonting, utan förslaget innehåller bara en byråkratisk föreskrift om att företagen skall ange skälen till flyttning resp. byte av firma. På den här punkten säger utskottet följande när det gäller ökad skyldighet att lämna uppgifter: ”Utskottet vill också understryka betydelsen av att företagens redan nu betungande uppgiftsskyldigheter i olika sammanhang inte ökas annat än när starka skäl talar härför.” Det tycker jag är en viktig mening, men den finns inte med i den socialdemokratiska reservationen. Socialdemokraterna vill också höja den minimigräns för aktiekapital, 50 000 kr., som i dag gäller och som äldre företag med lägre aktiekapital senast skall ha uppnått i och med utgången av nästa år. Att nu höja den gränsen, när ett stort antal företag tvingas göra en kraftsamling för att höja sitt aktiekapital till de stipulerade 50 000 kronorna, vore inte bara ett slag i ansiktet på många befintliga mindre företag utan självfallet framför allt ett hårt slag mot nyetableringen. Fler ord behöver inte spillas på det förslaget. Herr talman! Som om allt detta inte räckte föreslår socialdemokraterna en fullständig översyn av den bara fem år gamla aktiebolagslagen. Syftet med översynen skulle vara att vidga de anställdas inflytande. Löntagarna skulle bl.a. få inflytande över överlåtelse av större aktieposter i ett företag. Detta är ett nog så uppseendeväckande förslag. Jag hänvisar på den punkten till vad jag tidigare har sagt om vikten av att inte ständigt ändra reglerna på det här området. Som Bernt Ekinge var inne på tidigare i debatten innebär det beslut vi nu skall fatta en ganska betydelsefull reform. Det finns därför anledning att vila litet på hanen innan man går vidare. Det finns mycket att säga om detaljerna i de många socialdemokratiska reservationerna. Dessa detaljsynpunkter framgår emellertid av utskottets betänkande, som varmt rekommenderas till läsning. Det principiellt intressanta är den väl synliga röda tråd som de socialdemokratiska reservationerna är upphängda på. Det är också fullt naturligt. Det är en tydlig vilja att styra, reglera och bestämma över de enskilda företagen som kommer till uttryck i s-reservationerna. Den beror säkert inte på någon ovilja mot företagen som sådana. Jag noterade med tillfredsställelse att Lennart Andersson började sitt inlägg med att tala om vikten av ett starkt näringsliv. Den är snarare ett uttryck för en övertro på att statlig styrning kan åstadkomma ett sådant starkt näringsliv. På den borgerliga sidan har vi en annan uppfattning om hur det skall gå till. Det vägval som socialdemokraterna har gjort och det som riksdagen i dag skall göra är ett exempel bland många på de val som vi på olika områden ständigt måste träffa mellan att göra vår ekonomi mera fri eller att göra den mera sluten. Herr talman! Avslutningsvis vill jag med några få ord beröra ett par frågor där utskottet varit enigt. Den ena gäller frågan om konsortier organiserade som enkla bolag. Den frågan illustrerar väl vad jag inledningsvis sade om utskottets strävan att försöka åstadkomma praktiskt tillämpbara och verklighetsanknutna regler. Genom utskottets förslag på denna punkt, som något skiljer sig från regeringens, klargörs att bolagsformen enkelt bolag även framgent med fördel kan användas i näringsidkande sammanhang. Förutsättningen är — som utskottet på ett ganska utförligt sätt utvecklar i sitt betänkande — att den egentliga verksamheten drivs av delägarna och inte i det enkla bolaget, inte i konsortiet som sådant. Konsortiet utgör en samarbetsram, en fördelningsnyckel av skyldigheter och rättigheter för de inblandade parterna. Med den nu föreslagna lösningen bör inte bara ett rimligt resultat för framtida bruk ha åstadkommits. I själva verket torde resultatet vara en förbättring i förhållande till gällande rätt så till vida att den oklarhet som nog djupast sett har rått beträffande rättsförhållanden av det här slaget så långt det är möjligt nu skingras. Herr talman! Allra sist ett par ord om den särskilda företagsform för de mindre företagen som nu inte blev av. Utskottet har understrukit att frågan inte har mist aktualitet för framtiden. Det är min uppfattning att det i ett längre perspektiv finns starka skäl att göra en uppdelning mellan de regler som skall gälla för de största företagen och de som skall reglera de något mindre företagens verksamhet. Det finns förvisso skillnader mellan ASEA och den lilla cykelaffären eller småindustrin, även om de senare också drivs i aktiebolagets form. Att nu åstadkomma en företagsform, utan personligt ansvar för delägarna, som i tillräckligt hög grad avviker från aktiebolagslagen har inte varit möjligt. 1974 års bolagskommitté skisserade i sitt förslag till en ny bolagsform principer för en sådan som väsentligt avviker från vad som gäller för aktiebolagen. I praktiken blev dock skillnaderna inte större än att det kan sägas vara motiverat att nu avstå från att genomföra en särskild företagsform för de mindre företagen. I ett längre perspektiv är det mera sannolikt att skiljelinjen skall dras mellan de allra största bolagen, de börsnoterade aktiebolagen, och övriga aktiebolag. Det finns tecken som tyder på att en sådan rättsutveckling är på väg i andra västeuropeiska länder. Det är sannolikt på denna grund man i framtiden kommer att kunna bygga upp ett åtskilt regelsystem, som då också blir bättre anpassat till de olika företagskategoriernas behov och härigenom ägnat att främja ett expansivt näringsliv. Herr talman! Jag yrkar bifall till lagutskottets betänkande nr 4 i alla delar.

Herr talman! Till Joakim Ollén vill jag säga följande: Jag betonade mycket starkt i mitt inledningsanförande att det är en tillgång att vi här i landet har flera olika företagsformer att välja på. Det är en tillgång när företag skall utvidgas och vid nyetableringar. Samtidigt sade jag att kraven på en översyn av aktiebolagslagen har rests utifrån företagsdemokratiska aspekter. Trots denna min mycket klara deklaration står nu Joakim Ollén i talarstolen och säger att socialdemokraterna visar en misstro mot näringslivet, att socialdemokraterna vill införa en ny byråkratisk reglering av företagen och att socialdemokraterna bara vill ha en statlig styrning. Låt mig fråga Joakim Ollén: Är ett fördjupat inflytande från de anställdas sida i företagen, oavsett företagsform, en misstro mot näringslivet? Är det en ny byråkratisk reglering osv.? Det vore välgörande om Joakim Ollén nu ville svara ja eller nej på de frågorna.
Herr talman! Herr Ollén är rätt fantastisk. Han bekräftade i stora stycken innehållet i mitt anförande. I sin ideologiska inledning, innan han började kommentera de olika enskildheterna i lagförslagen, var han precis lika tydlig som hela propositionen. Man skall underlätta för näringslivet, sade han. Han tog ingen som helst hänsyn till de anställdas eller det allmännas intresse. Såvitt jag kunde höra nämnde han inte med ett ord dessa saker under hela sitt anförande. I stället menade han att kraven på modernisering och insyn för de anställda och det allmänna, som är viktiga ur företagsdemokratisk synvinkel och när det gäller kampen mot den ekonomiska brottsligheten, inte var något att bry sig om. Han sade att det skulle bli en centralplanering om man biföll dessa, som jag tycker, mycket försiktiga och ganska modesta reservationer från socialdemokraterna. Det är fantastiskt. Han sade också att det skulle bli byråkrati för företagen om man krävde att de skulle lämna en årsredovisning. Men företagen för väl ändå räkenskaper och har ordning på sina affärer. Jag har själv haft ett litet enskilt bolag, och det skulle inte ha tagit mig många minuter att få till stånd en årsredovisning som kunde ha granskats på vederbörligt sätt. Det är enkelt att upprätta en sådan redovisning. Tiden är inte mogen för några förändringar, sägs det av och till i betänkandet, och samma sak anförde Joakim Ollén. Nej, det är alldeles klart, att för en konservativ är tiden aldrig tillräckligt mogen när det gäller att åstadkomma förändringar som är till de anställdas och till det allmännas bästa. Jag understryker och vidhåller min uppfattning, att vi måste begära ett helt nytt förslag i fråga om den här lagstiftningen.
Herr talman! I mitt inledningsanförande försökte jag påvisa vad jag menade var en röd tråd i de socialdemokratiska reservationerna. Det är i och för sig inget märkligt i att det finns en sådan röd tråd. Det stora flertalet av reservationerna syftar också till att på olika sätt öka samhällets möjligheter till insyn i eller kontroll av företagen. Endast ett fåtal av reservationerna berör uttryckligen och direkt de anställdas intressen i företagen. Jag tror att vi allesammans i denna kammare är överens med Lennart Andersson om att inflytande för de anställda i företagen är en tillgång. Det råder inga delade meningar om att det är en tillgång att alla anställda arbetar för företagets bästa. Den intressanta skillnaden mellan majoritetens och reservanternas förslag är emellertid just de ytterligare förslag till regleringar som socialdemokraterna vill föra fram. Det är förståeligt med utgångspunkt från den syn på ekonomin, samhället och näringslivet som man har. Jag ser i och för sig inget märkligt i det.

Om jag var tydlig på den punkten, är jag bara glad för det. Ytterligare en liten synpunkt. Är tiden mogen för förändringar? Ja, faktum är ju att betänkandet innefattar förändringar på en förfärlig massa punkter, trots allt. Att tala om att det inte skulle göras någonting är väl ändå att gå litet grand vid sidan av debatten. Vad jag har sagt är att när vi nu tar ett stort beslut av det här slaget kanske vi inte genast skall ropa på nya utredningar, nya regeringsförslag, nya utskottsbetänkanden och nya förändringar. Också näringslivet kan ju ibland må väl av att få ha samma regler under en viss tid och lära känna dem och inte ständigt utsättas för att behöva tillämpa nya bestämmelser, behöva anpassa sig till nya politiska påfund.
Herr talman! Jag tycker att det var mycket bra att Joakim Ollén gjorde det här klarläggandet att han också nu instämmer i min uppfattning att det är en tillgång för företagen när man kan engagera de anställda, att de får ett fördjupat inflytande, att de får ett ansvar, att de får vara med i beslutsprocessen. Genom det klarläggande som Joakim Ollén nu har gjort har vi ändå fått en gemensam plattform för vårt fortsatta arbete, och det är en tillgång. Jag inregistrerar med stor tillfredsställelse att Joakim Ollén har den uppfattningen och att det är utgångspunkten för hans agerande i fortsättningen. Utifrån denna mycket positiva attityd hos Joakim Ollén hoppas jag att vi med gemensamma krafter skall kunna lösa bl.a. frågan om de anställdas representation i handelsbolagen, en fråga som fortfarande är olöst, plus en hel del andra frågor som vi har framför oss.
Herr talman! Jag bara konstaterar att återigen bekräftade herr Ollén att insyn i företagen, regler för redovisning osv. är inte förenligt med företagens intressen. Det var vad han sade. På så vis är han väldigt tydlig.
Herr talman! Låt mig bara säga att det är värdefullt för näringslivet och för företagen att samtliga anställda samverkar. Det trodde jag var så självklart här i kammaren att det inte behövde sägas. Men om det har varit till någon glädje för Lennart Andersson att jag gjorde denna deklaration, så är jag å min sida glad över att vi kan vara överens på den punkten. Det är alldeles uppenbart att det är en fördel med en sådan samverkan. Det är mera beklagligt att vi uppenbarligen icke är överens om att det också är en styrka för näringslivet att slippa byråkratiska regleringar, att slippa att ständigt bli utsatt för nya bestämmelser, nya politiska beslut, nya regleringar och byråkratiska förordningar av skilda slag. Det är beklagligt att vi inte är lika överens på den punkten som vi är när det gäller vikten av att samtliga anställda medverkar för företagens gemensamma bästa.

Herr talman! När vi socialdemokrater pekat på behovet av ytterligare reformer på bolagsrättens område, har den borgerliga majoriteten alltid visat prov på stor uppslagsrikedom vad gäller att finna förevändningar för att avvisa även mycket modesta motionsyrkanden. Efter hand har man emellertid insett att något måste göras, och som den store förlösaren av en mängd bolagsrättsliga problem förebådades den proposition vi nu behandlar. Jag vill gärna erkänna att vi har nått framgång och enighet på en mycket väsentlig punkt, nämligen när det gäller en klarare avgränsning mellan handelsbolag och enkla bolag. Men så mycket mer beröm är det faktiskt inte motiverat att ge denna proposition. När det gäller den övriga delen vill jag i stället travestera en framliden, förmodligen inte helt okänd statsman och säga: Sällan eller aldrig har så få konkreta reformer kommit ut av så mycken retorik efter så många års diskussioner i kommittéer och utredningar. Ty lika diger som proposition 143 är till omfånget, lika mager och substanslös är den tillinnehållet. Och det är inte osannolikt att propositionen kan komma att gå till historien som Winbergs ofullbordade. I sitt försvar för propositionen begagnar sig de borgerliga av något slags förment skiljedomsförfarande. Å ena sidan framhålls det förtjänstfulla i att löntagarintressen och rättsvårdande myndigheter pekat på vikten av en förbättring av insynen i företagens redovisning och en skärpt kamp mot den ekonomiska brottsligheten. Men å andra sidan, säger man, måste man förstå den ibland avvaktande och ofta direkt negativa hållning som näringslivets organisationer och dessa närstående intressen intar till reformförslagen. Och i samtliga fall utfaller, inte helt oväntat förstås, den borgerliga skiljedomen till förmån för den andra sidan — företagarintressena. De sju socialdemokratiska reservationer jag något skall kommentera understryker till fullo den här gjorda beskrivningen. Ett företags årsredovisning har som sin främsta uppgift att fungera som förbindelselänk mellan företagsledning och olika intressenter såsom aktieägare, anställda, kreditgivare, kunder, statliga och kommunala myndigheter, den ekonomiska forskningen samt massmedia. Skyldigheten att upprätta årsredovisning, som alltså är den bokföringsskyldiges offentliga redovisning, omfattar i gällande rätt i första hand aktiebolag och ekonomiska föreningar. På förslag av 1974 års bolagskommitté vill regeringen nu utvidga denna skyldighet att upprätta årsredovisning till att gälla alla som enligt bokföringslagen har att upprätta årsbokslut — dvs. den företagsinterna redovisningen — om under räkenskapsåret i medeltal minst tio anställda sysselsatts i företaget. Oavsett antalet anställda skall årsredovisningsskyldighet inträda när tillgångarnas nettovärde i rörelsen överstiger 1 000 gånger basbeloppet, eller f. n. ca 16 milj.kr. Liksom en minoritet i bolagskommittén — vilken f. ö. fått starkt stöd av många tunga remissinstanser, bl.a. löntagarnas organisationer — anser utskottets socialdemokrater att skyldigheten att upprätta årsredovisning måste gälla alla som enligt bokföringslagen skall upprätta årsbokslut. Det begränsade värdet av det borgerliga majoritetsförslaget understryks av att det endast kommer att omfatta ca 3 000 företag, medan det socialdemokratiska förslaget innebär att mellan 50 000 och 70 000 företag kommer att beröras av reformen. Majoriteten har i huvudsak anfört tre skäl för att sätta en gräns vid tio anställda. För det första anser man det vara angeläget att begränsa företagens uppgiftsskyldigheter. För det andra hävdar man att det saknas tillräckligt många utbildade revisorer för att granska det ökade antalet årsredovisningar. Därutöver har i propositionen hänvisats till att de anställdas behov av insyn tillgodoses inom ramen för medbestämmandelagen. Inga av dessa skäl håller för en närmare saklig granskning. Eftersom årsredovisningen i allmänhet inte behöver innehålla några uppgifter utöver dem som redan finns i årsbokslutet blir det knappast något merarbete för företagen. Det finns heller ingen anledning att känna oro för att granskningen av det ökade antalet årsredovisningar skall behöva eftersättas, eftersom tillgången på revisorer, enligt samstämmiga uttalanden från revisorernas egna organisationer, kommer att öka kraftigt under de närmaste åren. Vad slutligen gäller medbestämmandelagen vill jag erinra om att informationsrätten gäller i förhållande till arbetstagarorganisationen men inte i förhållande till enskilda arbetstagare. Om kollektivavtal sålunda saknas, vilket ofta är fallet på små arbetsplatser, kommer de anställda i sådana företag i ett sämre läge. Ur de anställdas synpunkt är det alltså mer angeläget med offentlig årsredovisning i små företag än i de större företagen. Mot denna bakgrund kan jag inte finna annat än att den borgerliga inställningen i den här frågan är något av den obotfärdiges förhinder. Inte heller när det gäller koncernredovisning finns det enligt vår uppfattning anledning att sätta någon gräns vid tio anställda, vilket utskottsmajoriteten framhärdar i. Även en koncern med få anställda kan bedriva en ekonomiskt omfattande verksamhet. Och eftersom möjligheterna till insyn i de mindre koncernerna ofta är sämre än i de större förefaller det vara inkonsekvent att undanta koncerner med färre anställda än tio från skyldigheten att avge koncernredovisning. För att belysa ihåligheten i det borgerliga majoritetsförslaget på den här punkten skall jag återge ett kort avsnitt av remissyttrandet från åklagarmyndigheten i Malmö: En företagare drev fyra aktiebolag. Han ägde samtliga aktier. Bolagen samarbetade på det viset att ett bolag träffade avtal om entreprenad, medan de andra bolagen enligt interna avtal uppträdde som underentreprenörer till det externt avtalsslutande bolaget. Två av bolagen gick sedan i konkurs. Mindre än tio personer har varit anställda i bolagen. Anser verkligen den borgerliga utskottsmajoriteten att sådana företag skall stå utanför skyldigheten att avge koncernredovisning? Skall den koncern som består av ett moderföretag i Sverige med åtta anställda och tre brevlådeföretag i Liechtenstein, som sköts av en banktjänsteman på platsen, stå utanför? Det vore värdefullt att få svar på den frågan. Socialdemokraterna har avgivit ytterligare en reservation under redovisningsavsnittet. Vi förordar utredning av frågan om att skapa klara redovisningsregler också för s.k. sidoordnade koncerner. En sidoordnad koncern föreligger om en fysisk eller juridisk person som inte är skyldig att upprätta årsbokslut enligt bokföringslagen har ett bestämmande inflytande över två eller flera bokföringsskyldiga juridiska personer. Det är utomordentligt svårt att få överblick över och insyn i de sidoordnade koncernernas verksamhet, och här föreligger precis samma risker för manipulationer med företagens ekonomiska ställning som i de egentliga koncernerna. Vårt måttfulla krav på utredning har av den borgerliga majoriteten avvisats med orden: ”Informationsoch insynsbehovet får tillgodoses på andra vägar.” På vilka vägar? vill jag fråga utskottsmajoriteten. Herr talman! Under flera år har riksdagen med anledning av socialdemokratiska motioner behandlat frågan om företagsrevisionen och revisorernas verksamhet. Rapporter om företagskonkurser, ofta ingående som ett led i ekonomisk brottslighet, har kommit allt tätare under 1970-talet. Men vi behöver inte gå så långt som till ekonomisk brottslighet. I små och medelstora företag saknas ofta den administrativa och ekonomiska kompetens som utgör en absolut förutsättning för en sund företagsutveckling. Propositionen bygger i de delar den rör revisionen på en promemoria som 1978 utarbetades av brottsförebyggande rådet. Men inte ens BRÅ:s synnerligen begränsade forslag till en förstärkning av revisorsfunktionen i företagen vill den borgerliga utskottsmajoriteten ställa sig bakom. På tre väsentliga punkter har vi socialdemokrater funnit anledning att reservera OSS. Den ena punkten gäller en utredning om företagsrevisionen. En stark, välutvecklad, självständig och oberoende revision är inte bara det bästa sättet att motverka ekonomisk brottslighet, utan det utgör också en näringspolitisk resurs som hittills inte tagits till vara i tillräckligt stor utsträckning. Revisorernas fiskala och kontrollerande funktion har alltför mycket fått dominera debatten, medan de dynamiska inslagen — revisorernas medverkan i en framsynt företagsutveckling — ofta kommit i skymundan. Revisorn skall granska bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Revisorn tillsätts av bolagsstämman och inte av från bolaget fristående organ. I ett mycket stort antal aktiebolag föreligger långtgående eller fullständig persongemenskap mellan ägare och ledning. Därmed kommer revisorn i praktiken att utses av den eller dem, vilkas verksamhet hans granskning skall omfatta. Detta förhållande är mycket otillfredsställande. Men frågan om att skapa en självständigare och från olika partsintressen mera oberoende ställning för revisorn är bara en deli ett större komplex, som också innefattar revisionens inriktning, innehåll och omfattning, utbildning av revisorerna och en mer långtgående upplysningsplikt gentemot det allmänna. Mot denna bakgrund har socialdemokraterna begärt en övergripande översyn av hela företagsrevisionen. Efter att under flera år ha rönt ganska liten förståelse för våra krav från den borgerliga majoritetens sida kunde vi skönja en viss attitydförändring från borgerligt håll när vi senast diskuterade frågan om opartisk företagsrevision i november i fjol. Jag frågade då utskottsmajoritetens talesman Bernt Ekinge om han delade uppfattningen att revisorn måste ges en från partsintressen mera oberoende ställning och om han var beredd att medverka till en sådan ordning. Bernt Ekinge svarade ja och — jag citerar ur protokollet — fortsatte: ”-—--— det finns allt skäl för oss att med tillförsikt avvakta propositionen i vår.” Men propositionen innehåller praktiskt taget inte någonting om behovet av opartisk företagsrevision. Hur är det med tillförsikten i dag, Bernt När det inte längre går att hänvisa till en kommande proposition skjuter utskottsmajoriteten över ansvaret för frågans lösning till företagsobeståndskommittén, och man menar samtidigt att problemen till en del kan lösas inom ramen för kommerskollegiets tillsynsverksamhet. Men inte heller kommerskollegium får ju några förstärkta resurser. På en punkt är den nämnda BRÅ-promemorian ganska konkret. Man föreslår att krav på kvalificerade revisorer införs för alla nystartade aktiebolag och för befintliga aktiebolag fr.o.m. den 1 januari 1982. Trots att revisorernas egna organisationer tillstyrker förslaget under hänvisning till en beräknad god tillgång på kvalificerade revisorer finner inte heller detta förslag nåd inför utskottsmajoritetens ögon. Vi socialdemokrater yrkar att krav på kvalificerad revisor skall ställas på aktiebolag som startas efter den 1 januari 1982, och vi anför att motsvarande krav bör kunna ställas på alla aktiebolag fr.o.m. den 1 januari 1985 — det blir alltså en övergångstid på tre år. BRÅ-promemorian förordar också att en kraftig resursförstärkning beviljas tillsynsmyndigheten kommerskollegium. På grund av bristande resurser har kollegiet tvingats eftersätta såväl tillsynsverksamheten som utvecklingsoch utredningsarbetet. Kollegiets beslut i tillsynsärendena är mycket uppmärksammade i revisorskåren och är ägnade att verka positivt utvecklande på revisionsverksamheten. Den borgerliga majoriteten erkänner behovet av ökade resurser för tillsyn av revisionen, men det är återigen fråga om den obotfärdiges förhinder när man tar en av statskontoret genomförd utredning av kollegiets organisation till intäkt för att ytterligare förhala ett beslut i resursfrågan. Organisationsförändringen är att betrakta som en formalitet i det här sammanhanget och har ingenting med själva resursfrågan att göra. Låt mig också understryka att revisorsverksamheten skall vara självfinansierad genom de ansökningsavgifter som uttas. En begränsad höjning av ansökningsavgiften — ca 400 kr., som kollegiet självt har föreslagit — skulle fullt ut finansiera den föreslagna förstärkningen. När vi i november i fjol senast diskuterade den här frågan intog den värderade ledamoten av denna kammare Sven Andersson, som tillika är ledamot av kommerskollegiets styrelse, talarstolen och bekräftade behovet av ökade resurser för kollegiets tillsynsverksamhet.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 Till sist, herr talman, skall jag i korthet kommentera den socialdemokra Även denna fråga har blivit något av en följetong i riksdagsdebatterna. 1973 beslutade riksdagen att minimibeloppet för aktiekapitalet skulle höjas från 5 000 till 50 000 kr. Beslutet gällde de aktiebolag som skulle komma att bildas efter den 6 juni 1973. Det förelåg vid det tillfället stor enighet om att den låga gränsen för aktiekapitalet möjliggjort tillkomsten av inte önskvärda bolagsbildningar av vilka en stor del bara existerade på papperet. En övergångstid på fem år medgavs för de företag som bildats före den 6 juni 1973. En av den första borgerliga trepartiregeringens första insatser i den här riksdagen var att förlänga övergångstiden för de äldre bolagen till den 1 januari 1982. Beslutet att förhala reformens ikraftträdande kom efter påtryckningar från näringslivet, medan samhällsintressena och de anställdas synpunkter och skäl för att så snabbt som möjligt avveckla rena skrivbordsbolag som vanligt inte tillmättes någon betydelse. Socialdemokraterna har sedan vid flera tillfällen motionsvägen försökt att påskynda en avveckling av 5 000-kronorsbolagen, men varje gång har förslagen avvisats av den borgerliga majoriteten. Först hänvisades till 1974 års bolagskommitté, vars förslag till ny bolagsform för mindre bolag, s.k. andelsbolag, på grund av kraftig remisskritik dock lagts i malpåse av regeringen. En annan invändning från borgerligt håll var att aktiekapitalets storlek negativt skulle påverka nyetableringen av företag. Också denna borgerliga skräckvision har kommit på kant med den praktiska verkligheten. Enligt uppgifter i tidningen Köpmannen den 13 oktober 1980, för att ta ett exempel, får Sverige i år mer än 5 000 nya aktiebolag. Det är nästan en fördubbling på två år. Också brottsförebyggande rådet har i sin rapport Förstärkt skydd för det bundna kapitalet föreslagit en snabbare avveckling av 5 000-kronorsbolagen. Då emellertid tiden fram till den definitiva avvecklingspunkten för dessa bolag är mycket kort, upprepar vi inte våra tidigare framförda förslag. I stället yrkar vi på att riksdagen bör ge regeringen till känna att det finns skäl att överväga en ytterligare höjning av minimigränsen för aktiekapitalets storlek. En viktig anledning härtill är penningvärdeförsämringen.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

Herr talman! Med anledning av herr Silfverstrands fråga vill jag bara förklara att jag givetvis står fast vid mitt tidigare uttalande. Det skiljer sig ju inte heller från vad utskottet självt anser. Utskottet skriver, nu som tidigare, att det är nödvändigt att revisorn intar en självständig ställning gentemot det företag där han skall revidera och gentemot bolagsstämman. Det är vi överens om. Samtidigt understryker utskottet, och jag tycker att det är lika angeläget att framhålla detta, att man måste beakta att det är nödvändigt att revisorerna också har ett gott förhållande till företaget som sådant. Båda sakerna är viktiga. Det här är ingenting som man i första hand lagstiftar fram, utan här är det fråga om en utveckling som jag, liksom herr Silfverstrand, menar är angelägen. Det är ju nödvändigt för företagen att i allt större utsträckning få tillgång till den resurs som revisorerna utgör. Här skiljer sig inte våra uppfattningar. På en punkt finns det emellertid en skillnad, nämligen beträffande bedömningen av hur snart vi kan förverkliga förslaget om auktoriserade eller godkända revisorer i alla bolag. Härvidlag säger majoriteten i utskottet att frågan emellertid är hur snart en reform med denna innebörd kan genomföras. Svaret på frågan sammanhänger uppenbarligen med vilken bedömning som görs beträffande den framtida tillgången på kvalificerade revisorer. Det här är en fråga som vi kan ha olika uppfattningar om, men däremot inte om behovet av att revisorerna skall ha en förstärkt ställning både i bolaget och när det gäller deras arbete. De skall också utgöra den tillgång för företagen som de onekligen är.
Herr talman! Bernt Ekinge svarade egentligen på en helt annan fråga än den jag ställde. Frågan i november i fjol gällde om han var beredd att medverka till en utredning, en översyn av företagsrevisionen — inte till ett konkret ställningstagande. Den gången svarade han ja — men den här gången undvek han att över huvud taget gå in på själva kärnfrågan. BRÅ är i sin rapport, som jag tidigare nämnde, oerhört snävt och försiktigt. Man har också mötts av kritik från bl.a. tillsynsmyndighetens sida. Man kommer med tre konkreta förslag: För det första att kvalificerade revisorer på sikt skall krävas i alla aktiebolag. Det går utskottsmajoriteten emot. För det andra att kommerskollegium får en kraftig resursförstärkning för att kunna utöva tillsynsverksamhet på revisorsområdet. Det går utskottsmajoriteten emot. För det tredje att revisorsorganisationerna kompletterar sina etiska regler med uttalanden av en viss innebörd — man räknar upp en rad förhoppningar som avser anvisningar för hur en revisor skall bete sig.

Jag vill då fråga: När är tiden mogen enligt folkpartiets mening?
Herr talman! Om man inte har så mycket av konkreta förslag eller så mycket på fötterna som man behöver ha i en debatt, ja, då gör man det som är det naturliga: Man yrkar på en utredning. Det är ett legitimt och riktigt sätt att gå fram på och det använder sig praktiskt taget alla riksdagsmän av. Jag är inte alls förvånad över att socialdemokraterna i den ena reservationen efter den andra just går på den linjen. Men vad jag menar är att det är mera behov av att få praktiska anvisningar, inte minst när det gäller revisionen. Då kan inte kravet på utredning vara det viktigaste. När det gäller att få till stånd en sådan utveckling vill jag bara ytterligare en gång understryka vad jag tidigare sagt: Det viktiga är att man med hjälp av olika tillämpningsåtgärder stärker revisorernas ställning genom att skapa förutsättningar för ett ökat antal auktoriserade och godkända revisorer och alltså får en vidgad krets av revisorer. Då skall vi gemensamt klara det här. Vi skall inte, som Bengt Silfverstrand gör, skapa motsättningar mellan revisorerna och företagen. Ingen är betjänt av att motsättningar målas upp som rimligtvis inte bör och inte skall förekomma. Utredningar är inte heller något automatiskt verkande medel, och det hjälper inte att bara yrka på sådana i olika sammanhang.
Herr talman! Om Bernt Ekinge hade lyssnat på mitt anförande, skulle han säkert ha hört att jag bl.a. sade att vi tidigare alltför mycket har betonat de fiskala och kontrollerande bitarna av revisorns verksamhet. Jag menar att man i stället borde framhäva den näringspolitiska resurs som en revisor faktiskt utgör. Därmed faller också påståendet från Bernt Ekinge att vi från socialdemokratiskt håll försöker skapa motsättningar mellan företagen och revisorsfunktionen. Det är ju precis tvärtom. Det är bara det att när vi talar om företagen, tänker vi på företagens olika intressenter. Men när man från borgerligt håll talar om företagen, tänker man på företagarintressena. Man begränsar alltså sitt intresse här i mycket stor utsträckning till själva ägarfunktionen. Fortfarande måste jag alltså slå fast att Bernt Ekinge tydligen frångått den tidigare mycket klart uttalade bekräftelsen på att även folkpartiet vill ha en utredning om en opartisk företagsrevision.

Herr talman! Det är av största betydelse att i vårt land ha olika typer av företagsformer. Det behövs för en framgångsrik näringsverksamhet och för att stimulera nyföretagande. Behovet av företagsformer varierar självklart, bl.a. efter verksamhetens inriktning, företagets storlek och omslutning samt ägarnas antal och engagemang i verksamheten. Det är även viktigt att olika företagsformer som aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser är lagreglerade, så att kontrollen är tillfredsställande och så att företagen ger trygghet och insyn för de anställda, samhället och fordringsägarna. De båda propositioner som behandlas i det nu aktuella betänkandet, nämligen 143 med förslag till ny lagstiftning om handelsbolag m.m. och 144 med förslag till nya redovisningsregler för ekonomiska föreningar m.m. är strävanden i denna riktning. Särskilt handelsbolagspropositionen har föregåtts av ett omfattande utredningsarbete. Förslaget om nya redovisningsregler för ekonomiska föreningar m.m. har inte föranlett några motionsyrkanden, men vad gäller förslaget om lagstiftning om handelsbolag m.m. har en rad motionskrav framställts. Det är emellertid att märka att endast vpk har yrkat avslag på propositionen. Av det anförande som vpk:s företrädare nyss höll fick vi klart för oss att det var en väsensskillnad i bedömningen av vad vi behöver för företagsformer — om vi behöver några alls. Att man ser detta förslag som uttryck för klassamhälle, utsugning, härskandeklassens lagstiftning osv. visar väl att man från vpk:s sida inte alls har något intresse för att vårt land skall ha väl fungerande företagsformer, som ger möjlighet till såväl företagande som kontroll och insyn. De 13 reservationer som fogats vid utskottets betänkande kan eventuellt ge intryck av att utskottet varit starkt splittrat i dessa frågor, men så är kanske ändå inte fallet. Det framgår av utskottsbetänkandet. Däremot kanske vi får det intrycket av Bengt Silfverstrands inlägg här. Propositionen tillstyrks enhälligt på ett stort antal punkter. Det är att märka att vi även enhälligt avstyrker flera motionskrav. Dessutom föreslår vi enhälligt en ändring av propositionens lösning när det gäller gränsdragningen mellan enkla bolag och handelsbolag. Självfallet blir ingen ”agstiftning inom det här området slutgiltig någon gång. Ändrade förhållanden liksom erfarenheter av tillämpningen kan föranleda nya överväganden om ändringar i lagstiftningen. Det är framför allt inom två områden som utvecklingen bör visa om det finns behov av en översyn — dels om aktiebolagslagen behöver reformeras som en följd av utvecklingen på medbestämmandeområdet, dels om skilda regler behövs för större aktiebolag och för företag av mindre omfattning. Vad gäller den första frågan, om medinflytande, är vi väl alla ense om att vi skall ha ett medinflytande. Däremot är vi väl något oense i frågan om vi nu är mogna för att begära en översyn av aktiebolagslagen för att därmed föra in medinflytandefrågorna i lagen. Majoriteten har här stannat för att följa propositionens förslag, som innebär att man skall se över de här frågorna när erfarenheter har vunnits. Vad gäller företagsformer för större och för mindre bolag föreslog bolagskommittén en ny bolagsform för de mindre företagen, benämnd andelsbolag. Motsvarande bolagsform för mindre företag finns inom EG-länderna. I Danmark infördes denna bolagsform sedan Danmark inträtt i EG. Enligt de uppgifter vi har fått därifrån har allt fler mindre företag nu organiserats enligt andelsbolagsformen. Men bolagskommitténs förslag om införande av denna bolagsform i vårt land mötte betydande invändningar under remissbehandlingen. Något sådant förslag föreligger därför inte i propositionen. I stället föreslås det att i aktiebolagslagen införs bestämmel ser som ger aktieägare i mindre aktiebolag — nämligen de med högst tio delägare — ökad insyn i bolagets verksamhet i form av rätt att ta del av bolagets böcker, räkenskaper och andra handlingar. Ien trepartimotion, nr 2016 med Johan Olsson som första namn, framhålls vikten av att en särskild bolagsform i mindre företag efter hand införs i vårt land. Motionärerna yrkar därför att riksdagen skall uttala sig för en översyn av bolagskommitténs förslag till andelsbolag. Lagutskottet har ju tidigare uttalat sig för införande av denna bolagsform och anser att det, trots att förslaget mötte motstånd vid remissbehandlingen, finns flera skäl för att efter hand överväga denna fråga, men det kan inte anses meningsfullt att nu begära en översyn. Vi understryker i stället vad som uttalas i propositionen om skälen till att senare se över aktiebolagslagen. Med hänsyn till de uttalandena utgår vi från att regeringen följer utvecklingen på bolagsrättens område och tar upp frågorna om skilda regler för större och mindre företag till förnyad prövning, om det visar sig lämpligt och erforderligt bl.a. för att exempelvis gynna nyetablering och expansion av företag. Herr talman! Jag vill ta upp några av de områden där vi inte har lyckats bli överens i utskottet. Vi har där bl.a. frågorna om revisorernas ställning m.m. I åtskillig lagstiftning på detta område finns regler för revision av ett företags eller en organisations ekonomiska förvaltning och regler om obligatorisk medverkan av en eller flera revisorer. Revisionen skall normalt omfatta granskning av såväl rörelsens räkenskaper som företagsledningens förvaltning. Vissa påståenden har ibland framförts om revisorers medverkan i s.k. ekonomisk brottslighet. En arbetsgrupp inom BRÅ — som har nämnts här tidigare under debatten — har i en promemoria diskuterat revisorernas verksamhet och försökt att klarlägga vilka normer som faktiskt gäller på revisionsområdet. BRÅ:s arbetsgrupp har inte kunnat finna att de långtgående negativa påståenden som framförts i debatten har varit grundade. Gruppen har i stället inriktat sig på att från mer allmänna utgångspunkter undersöka möjligheterna att motverka ekonomisk brottslighet genom att stödja kunniga och seriösa revisorers verksamhet. Mot bakgrund av de här förslagen framläggs i propositionen vissa förslag till lagändringar när det gäller revisorerna. Jag kan nämna några. Det kommer fortsättningsvis att krävas att i aktiebolagsregistret skall införas uppgifter om revisorer på motsvarande sätt som gäller aktiebolagets ställföreträdare. Vidare utökas revisorernas upplysningsskyldighet. Den skallinte som nu enbart gälla i förhållande till bolagsstämman, utan den skall gälla även medrevisor, särskild granskare, ny revisor och — om bolaget är satt i konkurs — konkursförvaltaren. Motsvarande föreslås för ekonomiska föreningar.

Vi är ense om att det på sikt bör vara så att alla bolag har kvalificerade revisorer. Det framhölls i BRÅ-promemorian, det framhölls i propositionen och det framhålls även i utskottsbetänkandet. I den socialdemokratiska motionen och i reservationen nr 6 i anledning därav krävs att riksdagen nu skall besluta om att varje nystartat bolag fr.o.m. den 1 januari 1982 skall ha kvalificerad revisor och att övriga bolag skall ha en treårig övergångstid, alltså att de skall ha kvalificerade revisorer från 1985. Här är det närmast fråga om huruvida det finns tillräckligt många kvalificerade revisorer, så att de har möjlighet att seriöst granska alla aktiebolags räkenskaper och förvaltning. Eftersom vi i utskottsmajoriteten är osäkra när det gäller tillgången på kvalificerade revisorer, vill vi inte nu binda oss för den tidpunkt från vilken dessa bestämmelser skall gälla. Dessutom är det ovisst hur många aktiebolag det kommer att finnas efter 1981, då det lägsta aktiekapitalet kommer att höjas. Mot denna bakgrund och med hänsyn till angelägenheten av att kvalificerade revisorer så snart som möjligt finns i alla aktiebolag föreslår utskottsmajoriteten att riksdagen ger regeringen till känna att frågan om kvalificerad revisor i alla aktiebolag snarast bör övervägas på nytt. Sedan tillräckligt underlag erhållits när det gäller tillgången på och behovet av kvalificerade revisorer bör regeringen framlägga förslag till ändrad lagstiftning. Rimligen borde utskottet ha kunnat enas om den skrivningen, men det har vi inte kunnat göra, utan vi har en socialdemokratisk reservation även på den punkten. Reservanterna vidhåller att riksdagen i dag bör besluta om vid vilken tidpunkt kvalificerade revisorer skall bli obligatoriska. Socialdemokraterna kräver i en annan reservation en översyn av företagsrevisionen. Här tar socialdemokraterna upp ett gammalt — av riksdagen tidigare avvisat — socialdemokratiskt förslag att revisorerna skall utses av annan än bolagsresp. föreningsstämman. Från utskottsmajoritetens sida framhåller vi nu liksom tidigare vikten av att revisorn intar en självständig ställning gentemot dem han har att revidera och gentemot bolagsstämman. Men vi kan inte heller i år finna att det skulle innebära något positivt: om samhället på ett eller annat sätt skulle utse revisorer. Vi pekar även på risken att man därigenom kan rubba det förtroendefulla förhållande som i allmänhet råder mellan företagen och revisorerna. Till detta kan vi säga att erfarenheter från verksamhetsområden där samhället på ett eller annat sätt utser revisorer visar att revisorerna arbetar lika oberoende av vem som har utsett dem. Med kvalificerade revisorer i samtliga bolag får vi högt kvalificerade personer som har att granska alla bolag i framtiden. Jag är övertygad om att de kommer att känna sig och uppträda fristående oberoende av om de utses av samhället eller om de utses av bolagsstämman, såsom fallet varit hittills. Motionskravet om företagsrevision har remissbehandlats. Det kan vara intressant att se vad remissinstanserna har sagt. Föreningen Auktoriserade revisorer och Svenska revisorssamfundet har ställt sig negativa till att man nu beslutar om en utredning av företagsrevisionen. Kommerskollegiet, som är den tredje remissinstansen, har närmast ställt sig tveksamt till om en utredning bör företas. Mot den här bakgrunden avvisar vi kravet på att riksdagen skall begära en utredning om företagsrevision. Utöver vad som framkommit i remissyttrandena är det uppenbart att ett visst reformarbete kan ske inom ramen för kommerskollegiets tillsynsverksamhet. Dessutom är att notera att företagsobeståndskommittén behandlar vissa delfrågor som hör till det här området. I reservation 8 har socialdemokraterna redovisat ytterligare en avvikande åsikt när det gäller revisorsområdet. Det gäller kravet på att riksdagen nu skall göra ett tillkännagivande till regeringen angående ökade resurser för kommerskollegiets tillsyn av företagsrevisionen. Näringsutskottet har fått möjlighet att yttra sig över det förslaget. Näringsutskottet anför att det är angeläget att frågan om kollegiets resurser för verksamheten på det här området blir grundligt belyst, och näringsutskottet utgår ifrån att regeringen fortlöpande följer relationen mellan kostnader och intäkter och gör erforderliga justeringar av avgifterna. Lagutskottet understryker vikten av att kommerskollegium kan utöva en effektiv tillsyn över de kvalificerade revisorerna. Slutligt ställningstagande från riksdagens sida till frågan om kollegiets resurser bör emellertid anstå i avvaktan på regeringens övervägande angående kollegiets organisation. Herr talman! Jag skall ta upp några ytterligare reservationer som Bengt Silfverstrand talade om och för. Reservation 11 gäller höjning av aktiekapitalet. De socialdemokratiska ledamöterna vill att vi nu skall göra ett uttalande om ytterligare höjning av gränsen för aktiekapitalet. Som jag har nämnt höjs gränsen till 50 000 kr. om drygt ett år. Jag kan erinra om att när frågan om särskild bolagsform för de mindre företagen togs upp, utgick man från att det skulle bli en ordentlig skillnad mellan det aktiekapital som skulle krävas för andelsbolagen och det som skulle krävas för de egentliga aktiebolagen. Även det förslag som bolagskommittén hade framlagt innebar detta. Nu blir det i varje fall inte under de närmaste åren någon särskild bolagsform för de mindre företagen. Men vi menar i utskottet att i de överväganden om ändringar i aktiebolagslagstiftningen som i framtiden bör göras kan det finnas skäl att se om man skall ha olika gränser för aktiekapitalet beroende på företagens storlek. Det är anledningen till att vi inte anser att riksdagen nu skall göra något uttalande i denna fråga. När det gäller årsredovisningar är det ju en avvägningssak att fastställa av vilka företag man skall kräva en offentlig årsredovisning. Man måste avväga vilka krav som skall ställas i fråga om uppgiftsskyldighet, och man måste ta hänsyn till tillgången på kvalificerade revisorer som verkligen kan granska årsredovisningarna. Jag vill erinra om att vad som föreslås i propositionen på detta område innebär ett framsteg. Regler om årsredovisning i företag med personligt ansvariga delägare är en nyhet i svensk rätt, och några motsvarande regler finns inte ännu i andra länder i Europa. Detta får ses som en försöksverksamhet. Herr talman! Med bara några ord skall jag beröra en sak till. I detta betänkande behandlas även motionen 807 av mig och Margit Odelsparr. Motionen berör närmast den kommunala demokratin men har av formella skäl kommit att handläggas i detta sammanhang. Rätt till proportionella val har ju successivt införts och gäller nu nästan alla val till kommunala organ. Det är en rätt som har tillkommit för att minoriteten skall vara garanterad insyn. Även vid val av exempelvis arbetsutskott inom en kommunal nämnd finns nu rätt till proportionellt val. Men det finns ett undantag, som vi har uppmärksammat i motionen. När det gäller kommunal verksamhet som bedrivs i bolagseller stiftelseform finns ingen motsvarande rätt till proportionellt val av arbetsutskott inom styrelsen. Vår motion har efter remissbehandling fått en positiv behandling av utskottet, som är enigt om att föreslå att motionen överlämnas till stiftelseutredningen och kommunalföretagskommittén. Herr talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.